Fru talman! Centerpartiet står bakom regeringens förslag till bilateralt bistånd - utom på en punkt. Vi vill nämligen ge ytterligare 20 miljoner till de enskilda organisationerna. Däremot har vi förslag på en annorlunda anslagsstruktur. Jag kommer att återkomma till det litet senare i mitt anförande. Det bilaterala svenska biståndet bör i högre grad än hittills koncentreras på att ge människor på den lokala nivån bättre möjlighet att tillgodose sina grundläggande behov. Det innebär en generell inriktning till förmån för småskalighet i biståndet i stället för storskalighet. Biståndet skall fokusera landsbygdsutveckling, hållbar utveckling och miljö, anpassad teknik och hjälp till självhjälp. Det innebär också ett fortsatt stöd till utbildning och hälso och sjukvård. Bistånd skall komma både män och kvinnor till del. Även om jämställdhet numera är ett av de sex biståndsmålen och både bilateralt och multilateralt svenskt bistånd skall vara genderorienterat finns det all anledning att ständigt vara uppmärksam på att biståndet i alla dess former kommer kvinnorna till del i verkligheten och inte bara statistiskt. Sverige bör göra klart att demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för en långsiktigt hållbar fattigdomsbekämpning. Av särskild betydelse för fattigdomsbekämpningen är att principerna om att demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och jämställdhet också omfattar de fattigaste och att de upprätthålls också regionalt och lokalt i fattiga och avlägsna delar av partnerlandet. Skall fattigdomsinriktningen bli framgångsrik måste landsbygdens utveckling sättas i centrum, och större vikt måste läggas vid ett bistånd som stöttar ett miljömässigt hållbart samhälle, inte minst inom livsmedelsproduktionen. Förmågan att klara den egna livsmedelsförsörjningen för sina medborgare är helt avgörande för den globala fattigdomsbekämpningen. Större vikt måste läggas vid att biståndet inriktas på att utveckla ett miljömässigt hållbart jordbruk som kan garantera den nationella livsmedelsförsörjningen. Det måste också bli en rättvis fördelning av livsmedelsförsörjningen. Därför är det enligt Centerpartiet också angeläget att EU:s livsmedelsbistånd endast bör utgå som katastrofbistånd och humanitärt bistånd och inte, som i dag, vara en bärande del av EU:s bistånd. Det bör i stället inriktas på ett miljömässigt hållbart jordbruk. Teknikbistånd och näringslivsutveckling måste ingå som viktiga delar i stödet till världens fattiga. Småindustri baserad på förädling av lokala råvaror är en god bas för en nationell industrialiseringsprocess. Det är därför nödvändigt att ge stöd genom bl.a. mikrokrediter för utveckling av småindustri, hantverk och servicenäringar på landsbygden och i storstädernas fattiga områden. Att regeringen nu ökar stödet genom mikrokrediter, bl.a. eftersom det visat sig vara en stödform som stärker det kvinnliga småföretagandet, tar Centerpartiet som ett uttryck för att regeringen anammat vad vi så ofta framhållit om småskalighetens betydelse för ett framgångsrikt biståndsarbete. Centerpartiet har länge kritiserat den dominerande roll landprogrammen haft för Sveriges bilaterala bistånd. Regeringen pekar nu ut miljö, jämställdhet, fattigdomsbekämpning och demokrati som fyra centrala problemområden. Därmed borde regeringen och riksdagsmajoriteten också sträva efter en mer behovsfokuserad biståndspolitik. En minskad landcentrering av det svenska biståndet ökar möjligheterna att stimulera gränsregionalt samarbete. Centerpartiet anser att Sverige aktivt bör stödja det spirande regionala samarbetet i Afrika. Miljöproblem, klimatfrågor, ökenspridning och livsmedelsförsörjning är problemområden i stort behov av samlade grepp och regionala gränsöverskridande samarbetsformer. Det är angeläget att utveckla former för gränsregionalt samarbete mellan regioner i angränsande länder enligt den interreg-modell som framgångsrikt nyttjas av EU. Strikta landprogram gör också vårt bistånd mindre flexibelt. Vi måste kunna starta nya angelägna projekt, och samtidigt måste andra projekt eller landsamarbeten kunna minska i omfattning eller helt avvecklas. Tonvikten i biståndsprioriteringarna borde ligga på de problem som skall lösas. Land eller regionvalet blir då beroende av var problemen eller problemet uppträder. Vi behöver en problemorienterad anslagsstruktur för biståndet. De utpekade områdena miljö, jämställdhet, fattigdomsbekämpning och demokrati bör med vissa förtydliganden kunna utgöra huvudposter under anslaget för bilateralt utvecklingssamarbete. Uppfattningen om en annorlunda anslagsstruktur har kommit till uttryck i den reservation som är gemensam för Centerpartiet och Moderaterna, nr 13, som berör mom. 26. Därmed vill jag yrka bifall till denna reservation, fru talman.

Fru talman! Jag sade tidigare i dag i debatten att det trots nedskärningar i biståndsanslagen är stora summor av skattebetalarnas pengar som går till internationellt utvecklingssamarbete. Det är närmare 11,9 miljarder kronor som anslås för detta ändamål i budgeten i år. Det finns en majoritet för det i riksdagen. Jag skall inte uppehålla mig så mycket vid pengar och framför allt inte vid procenttal - det klarade vi av i förra debatten - utan mer koncentrera mig på hur vi på bästa sätt använder de enorma summor som det rör sig om. Jag tycker att det är viktigt att påpeka detta. Det är på sitt sätt naturligtvis en uppoffring av svenska folket att varje år lägga miljardbelopp på internationellt solidaritetsarbete. Då gäller det också att använda de pengarna på ett effektivt, bra och riktigt sätt. I ett längre perspektiv är biståndets uppgift - det kallas internationellt utvecklingssamarbete i rubriken på s. 18 i betänkandet, och jag föredrar personligen att säga så - att undanröja behov av bistånd. Det är egentligen det mycket långsiktiga målet. I ett mycket långt perspektiv skulle man kunna hoppas på att det enprocentsmål som vi tidigare i dag har talat om skall bli ett nollprocentsmål. Först då har vi lyckats. Biståndet skall ju vara hjälp till självhjälp, och från den synpunkten är förhoppningen att utvecklingen genom tillväxt i en framtid kommer att medföra att biståndshjälp i traditionell mening ej kommer att behövas, utan att våra tillgångar solidariskt delas mellan de människor som bor på vår jord. Dit är det naturligtvis mycket långt. Det är nästan en paradisisk bild man målar upp när man säger så. Egentligen kommer vi nog aldrig att nå dithän, för det skulle innebära att vi levde i den bästa av världar. Sannolikt kommer behovet av humanitära insatser i andra länder alltid att finnas. Dessutom pekar utvecklingskurvorna nu åt helt fel håll. Vi fjärmar oss från målet i stället för att närma oss det. Klyftorna i världen ökar, samtidigt som FN och dess olika biståndsorgan brottas med stora ekonomiska svårigheter vad gäller det multilaterala biståndet. Den globala miljöförstöringen gör sig alltmer påmind. Hur svårt det är att komma till rätta med dessa våra gemensamma, gränsöverskridande miljöproblem förstår vi dels av rapporterna från FN:s miljökonferens i Kyoto, som pågår i dessa dagar, dels av den debatt vi har här i dag. De kraftiga nedskärningarna drabbar som sagt också det bilaterala biståndet. Enskilda organisationer har tvingats göra nedskärningar. Samtidigt finns det en glädjande utveckling, som inger hopp. Jag tänker då framför allt på demokratiutvecklingen i världen. Därvidlag har det skett mycket under 90-talet. Det är inte bara öster om oss som demokratin sakta men säkert trevar sig fram på en knagglig väg. Även i Afrika och Latinamerika har land efter land slagit in på den demokratiska vägen och lämnat enväldes och enpartistatens stagnation bakom sig. Nu gäller det att vi med hjälp av internationellt utvecklingssamarbete förstärker och befäster demokratin. Vi har en unik chans i detta historiska skede. Låt oss ta vara på den! Den chansen får inte gå oss förbi. Folkpartiet har i reservation 3 i betänkandet samt i ett särskilt yttrande, nr 12, utvecklat tankarna och idéerna kring ett bra bistånd och en god biståndskvalitet, såsom vi vill se det. Jag menar att demokratimålet alltför länge utgjorde enbart en sorts dekoration. Det har alltför ofta varit enbart vackra ord utan substantiellt innehåll. Demokratins långsiktiga karaktär har betonats alltför mycket och alltför ofta, och några krav på praktiska och konkreta resultat i form av ökad pluralism har knappast ställts. Krav på demokratiska reformer har tonats ned, med motiveringen att det inte får bli någon inblandning i andra länders inre angelägenheter, att detta är deras sak. Exempelvis har det ofta framförts att afrikansk demokrati skulle vara av något annat slag än det vi traditionellt menar med demokrati. Detta har bl.a. lett till att enpartistater ursäktats och försvarats. Ibland har det gått så långt att det har antytts att politisk frihet egentligen inte har någon relevans för fattiga länders utveckling. Regleringar och centralstyrning i socialistisk och kommunistisk anda ansågs av många nästintill nödvändigt för den resursmobilisering som skulle lyfta u-länderna ur deras fattigdom. I dag vet vi bättre. Undfallenhet gentemot diktaturstater har på ett förödande sätt hindrat mänsklig och ekonomisk utveckling, och det har hänt att biståndsmedel har förbrukats på odugliga och korrupta regimer. Låt oss lära av de misstagen. Vi har i dag hört biståndsministern mycket emfatiskt trycka på att det gäller att ge klara signaler och även villkora biståndet. Det är därför som Folkpartiet i dagens betänkande har gjort de här markeringarna gentemot länder som inte visar uppriktig vilja till förändring vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter. På den listan skulle man kunna ha länder som Kuba, Laos, Vietnam, Kenya och Zambia. Några av dem har nämnts här i dag, och det finns fler. I vår dialog med de länderna måste vårt budskap vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter vara klart och entydigt. Detta betyder inte att vi helt skall upphöra med bistånd, exempelvis demokratibistånd via enskilda organisationer, till dessa länder. Vad gäller bistånd genom dessa länders regeringar skall vi däremot vara sparsamma och mycket återhållsamma eller helt låta bli. I reservationerna 16 och 18 samt i tabell 6 rörande landramar återfinns de markeringar jag här talar om. Vi måste kunna ställa villkor för bistånd. Jag vill i det här sammanhanget passa på att yrka bifall till reservationerna 18 och 3. Av tabell 6 framgår vissa påslag som vi har gjort, i och med att vi har en annan budgetram för bistånd. Vi har gjort markeringar när det gäller bl.a. enskilda organisationer, demokrati och miljöbistånd, ekonomiska reformer, skuldavskrivningar och befolkningsfrågan. Jag skall inte gå in i detalj på detta, eftersom det framgår av tabell 6. Vid den omprövning och utredning av de biståndspolitiska målen som Folkpartiet vill se genomförd menar vi att det s.k. oberoendemålet, målet om ekonomisk och politisk självständighet, också bör prövas, för att eventuellt helt strykas. Jag menar att risken är att oberoendemålet i dag enbart skapar oklarhet kring synen på u-länderna och världsekonomin och att det är en gammal kvarleva från den koloniala tidens tänkande, som det är dags att rensa bort. Det mest extrema exemplet på idén om oberoende är i dag Nordkorea, där regimen genom sin isolering, genom att tro att man kan vara oberoende av resten av världen, har förött ett helt land och ett helt folk. Jag vill avsluta med att ställa en fråga till statsrådet, även om jag inte begär att han skall veta svaret. december? Jag visste det inte själv förrän häromsistens, när någon påpekade för mig att den 5 december är frivillighetens dag. Det är alltså en FN-dag som instiftades 1985 och som lyfter fram frivilligorganisationernas arbete. Den dagen firas i mer än hälften av världens länder. Med tanke på det fina bistånd som frivilligorganisationerna står för, skickar jag med en idé och en fråga. Vore frivillighetens dag, en FN-dag, något för statsrådet att ta tag i och aktualisera i Sverige?

Fru talman! Jag håller med om mycket av det som Hans Andersson förde fram, kvinnobiståndet, kvinnans viktiga roll i utvecklingen, solenergin osv. Men det var några saker som Hans Andersson nämnde som jag skulle vilja kommentera. Det är klart att villkoren och uppifrånperspektivet är ett problem. När vi som biståndsgivare kommer till andra länder blir det automatiskt ett uppifrånperspektiv. Det måste vi på olika sätt försöka att arbeta bort genom en god dialog. Men det betyder inte att vi inte skall utforma villkor. Jag tror att det är mycket viktigt att vi är tydliga, inte minst på de områden som vi har diskuterat som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Då kommer jag till min fråga, som rör Kuba. Hans Andersson säger att han vill öppna för ytterligare biståndsinsatser där. Jag måste säga att jag är minst sagt tveksam till detta, för att inte säga motståndare. Det finns inte så stor chans att bedriva ett bra bistånd i Kuba så länge det är en diktaturstat av den kapacitet som det nu är. Visst spelar USA en roll här. Men det är ändå inte USA som är huvudorsaken till tillståndet i Kuba, utan det är regimen med dess diktator Fidel Castro som vägrar att föra in demokrati och flerpartisystem i landet. Det är det som är orsaken. Skall det beviljas något bistånd måste det vara genom enskilda organisationer.

Fru talman! Hans Andersson säger att Kuba är ett udda fall. Ja, i dag börjar det faktiskt bli ett verkligt udda fall. Men när den här utvecklingen började på 60-talet fanns det många sådana udda fall ute i världen. Många länder föll in på samma väg, blev kommunistiska stater, socialistiska stater, enpartistater och diktaturstater. Men land efter land har ändrat sig, i Afrika, i Latinamerika och i Asien. Det är den utvecklingsvägen som även Kuba måste gå. Det måste de förstå. De måste själva ta initiativ och öppna sig. Man kan inte sitta i Kuba och skylla på andra när det gäller brist på demokrati och MR-utveckling i landet. Det ligger hos folket. Tyvärr styrs folket av en diktator som sitter på hela maktapparaten. Hade Kuba velat öppna sig hade man kunnat göra det i morgon dag genom att välja en helt annan tingens ordning i stället för att förtrycka och förfölja politiskt oliktänkande. Jag tittade närmare på hur mycket pengar vi har bidragit med under årens lopp. Under en sjuårsperiod är det bara 3-4 % som har slussats in i Kuba via enskilda organisationer. Jag menar att man skall styra över det bistånd som vi eventuellt skall ge Kuba från den statliga delen till de krafter i Kuba som jobbar på en förändring. Det är de demokratiska krafterna vi skall stötta, inte diktatorn.

Fru talman! Hans Andersson sade att Kuba måste utvecklas mot demokrati. Det instämmer jag i. Det finns bara ett stort problem, som K-G Biörsmark precis har tagit upp, Kuba är i dagens läge en diktatur. Kuba stöds av en diktator som i flera offentliga tal vid alla tillfällen har sagt att han inte vill se en demokratisk utveckling. Det är landets allra största problem i dagsläget. FN har utsett en rapportör för mänskliga rättigheter i Kuba för att kunna följa utvecklingen och vad som händer med respekten för mänskliga rättigheter. Det gjorde FN för flera år sedan. Denna rapportör har ännu inte fått tillstånd att resa in i Kuba. Regimen motarbetar på alla sätt den här öppningen och utvecklingen mot en demokrati. Jag håller med om att vi skall stödja de demokratiska krafter som finns. Det skall vi göra genom de frivilliga organisationerna som ju har en möjlighet att göra detta. Men det största hotet i dag är diktatorn,

Fru talman! Hans Andersson är ny i den här debatten. Därför kan jag förstå att Hans Andersson inte har hört vad vi har sagt tidigare. Det har tydligen inte kommit fram. Eva Zetterberg är väl medveten om vår syn på detta. Under tre års tid har vi här i kammaren fördömt USA:s ensidiga sanktioner mot Kuba. Det är bara att läsa gamla protokoll. Det finns där. Jag har sagt det vid ett flertal tillfälle. Sedan tycker inte jag att staten skall stödja en diktaturstat. Stödet skall ske via de demokratiska kanaler som vi har i Sverige. Vi har de enskilda organisationerna. Det finns ett motstånd på Kuba. Låt oss stödja det! Men låt inte detta bli ett stat-till-statbistånd! Det är kontraproduktivt i dagens läge.

Fru talman! Jag började detta med att nämna våra procentsatser i den trestegshöjning som Miljöpartiet föreslog. Jag skall tala litet mer om det. Den största summan som vi har avsatt går till en fond för särskilda miljöinsatser. Sedan går 600 miljoner till olika organisationer, de flesta inom FN. Jag återkommer till det senare. När det gäller fonden för särskilda miljöinsatser är det precis som i föregående biståndsmotioner att vi inte har föreslagit några ändringar i landramarna. I vårt budgetförslag har vi valt att prioritera speciella verksamheter och sektorer. Därmed menar vi att hela fältet av biståndsaktiviteter vad gäller miljö gynnas i programländerna. Den här gången föreslår vi också den här ökningen med 1 miljard. Vi menar att miljöfrågorna finns med i de flesta av samhällets verksamheter och aktiviteter i dag. Därmed får pengar som anvisas till miljöåtgärder också en insatsverkan i hela samhället. Vi har ett mycket vitt begrepp när vi talar om miljöåtgärder. Vi talar om att de får gå till t.ex. naturvårdsenheten i en region, de kan gå till institutionsuppbyggnad, undervisning i miljökunskap i en skola och stöd till kvinnor inom jordbruket. När man talar om u-landsbistånd handlar det inte bara om u-länderna utan om världens länder över huvud taget både ur miljösynpunkt och ur social synpunkt. Miljöpartiet har i varje biståndsdebatt här i kammaren framhållit att ansvaret för tillståndet i världen är gemensamt för oss alla. Det som inträffar i en del av världen berör alltid fler människor än bara dem i den närmaste omgivningen. Det får alltid någon form av återverkan eller påverkan, synlig eller osynlig, omedelbar eller långsiktig, också på andra platser, även om avstånden är långa. Det kan ta lång tid att resa från en plats till en annan, men med TV, datorer och telefon finns inga avstånd alls när det gäller kontakt och informationsmöjligheter. I vårt utvecklingssamarbete måste vi ständigt se till att de vi samarbetar med inte gör samma fel som vi själva har gjort en gång. Jag tror att just detta att man inte gör samma fel en gång till fungerar bäst i det partnerskap som vi har hört talas om här i dag, det som står beskrivet i Partnership Africa. Miljöpartiets motioner har en rad yrkanden. Jag kommer bara att nämna några få av dem här. Människor i industriländerna har ofta betraktat naturresurser som självklara och gratis. När de har förvandlats och bearbetats till en produkt har de plötsligt fått ett pris och ett värde. Men uttaget, minskningen, av naturresursen har inte dragits av från vinsten. Miljöpartiet menar att det är av avgörande betydelse att Sveriges samarbetsländer får klart för sig att ett lands miljöskuld är en realitet och att den växer i takt med nonchalerandet av den. Försök att återställa skadad miljö i dess ursprungliga skick ger sällan ett gott resultat. Det är dessa beräknade reparationskostnader som man kallar för miljöskulden. De bör alltid finnas med i en regions, ett lands eller en kommuns budget. Ekonomin i västländerna fungerar ju ofta så att vinsterna från t.ex. en rovdrift av naturen, där man har tagit ut för mycket naturresurser, tillfaller privata intressen. Men kostnaderna och de negativa följderna för samma plundrande av naturen måste nästan alltid betalas av medborgarna i landet. I biståndsmotionen tar vi också upp att hinder för ett gott biståndsberoende är sådant som gör att landet inte självt tar itu med nödvändiga samhällssektorer som t.ex. utbildning, omsorg och miljö. Eller också sparar man in på samhällsinsatserna för medborgarna och använder de resurser man får till t.ex. militära ändamål. Pengar kan också försvinna i den statliga organisationsapparaten. Det läser vi om ibland i tidningarna. Biståndsmedlen har ofta varit säkrare när de har gått direkt till biståndsorganisationer på platsen. Sedan finns det hinder som drog och alkoholproblem. Brist på jämställdhet och diskriminering av kvinnan är ett stort utvecklingshinder i tredje världen. Kvinnor har ofta ensamma ansvaret för familjen. De arbetar och sköter familjens jordbruk och eventuellt en småskalig handel i samband med det. Men trots detta kan en kvinna vara helt beroende av mannen. Hon diskrimineras av lagen, trots att hon sköter allt detta, när det gäller att t.ex. vara arrendator eller jordägare eller om hon behöver ett näringstillstånd för sin verksamhet. Ett av de allra viktigaste stöd vi kan ge i ett utvecklingssamarbete är stödet till kvinnor. Ni har förmodligen hört att man säger: Stöd en man så stöder du en man, men stöd en kvinna så stöder du hela familjen. Ett svårt hinder är också korruption som inte bara drabbar de nya u-länderna. Det är också en maktfaktor i de nya och sköra demokratierna i Östeuropa t.ex. Mutor ökar alltid fattigdomen i ett land. Det fördelar automatiskt resurserna till dem som redan är rika, de som har råd att muta, och de fattiga får ingenting. Korruption förekommer på alla nivåer och alla områden, från den vanliga människan som mutar sig till en utbildningsplats eller en åtråvärd plats på ett sjukhus till den kapitalgenererande industrin som kan muta sig till tillstånd att exploatera åtråvärda naturresurser till nackdel för ett mindre företag. Korruption försvagar alltid en stat och gör den instabil. Den undergräver också ett lands ekonomi. Mutor är en skattefri sidoinkomst som försvagar rättssystemet. Utländska intressenter i ett land har också stora möjligheter att få igenom sin vilja just genom mutor. I vår motion har vi ett förslag om att Sverige skall försöka tackla korruptionsproblemen genom en strategi och en planering i de samarbetsländer där sådant är utbrett. Man gör helt enkelt ett åtgärdsschema. I USA är det kriminellt att muta. USA har också under många år försökt få andra stora industriländer som man har kontakt med att förbjuda mutor i lag. Nu har man äntligen haft framgång med sina övertalningsförsök. OECD:s asiatiska och europeiska medlemmar kommer i slutet av nästa år att skriva under ett avtal om att införa antikorruptionslagar. Brottslighet och korruption har, som jag nämnde, ökat och har i många nya demokratier blivit ett hot även mot den globala ekonomin.

Jag skall till sist tala om hur vi har fördelat de 600 miljoner som är kvar av det anslag som går utöver ramprogrammet. Vi ger till narkotikaprogrammet, befolkningsfonden, flyktingkommissarien och Unicef - alltså till FN-institutioner. Vi ger till livsmedelsprogrammet. Vi ger också till en rad andra institutioner och svenska NGO:er. Jag vill särskilt framhålla en ny post i budgeten som möjliggör ett icke organisationsbundet stöd. Det heter Särskilda multilaterala insatser till utsatta barn i fattiga länder. Jag vill också här passa på att yrka bifall till reservation 21, som just handlar om utsatta barn i länder i hela världen.

Fru talman! Om inte grundläggande bistånds och utvecklingssamarbete äger rum går oersättliga värden förlorade. Om människor inte får utbildning, hälsooch sjukvård, rent vatten och basföda, inte får möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter och att vara delaktiga i beslut som rör den egna byn, staden eller landet kan utvecklingen leda till att konflikter byggs upp mellan olika grupper i samhället. I värsta fall kan det leda till våld och krigshandlingar. Sveriges samarbete med mer än 100 länder visar på mångfalden i vårt bistånd på det bilaterala planet. Dessutom har vi också vårt stora multilaterala bistånd. Enligt kristdemokraternas mening är det viktigt att vi koncentrerar oss på de allra fattigaste länderna samtidigt som vi ser till deras vilja och förmåga att tillgodogöra sig biståndet. Väl genomtänkta och förberedda satsningar med klara målsättningar som går att följa och utvärdera gör det lättare att undvika misslyckade projekt. Mindre projekt som utgår från lokalbefolkningens behov och utarbetas i nära samarbete med dem har stora förutsättningar att lyckas och kan få en god spridningseffekt. De enskilda organisationerna är en viktig del av det bilaterala biståndsarbetet. Deras arbete på lokalnivå kan vara betydligt effektivare än stort upplagda projekt som är svåra att överblicka. Deras kunskaper och kompetens kan med fördel användas också i planeringen och genomförandet av nationella och internationella insatser. Samråd med enskilda organisationer och kyrkor bör ske kontinuerligt i planeringen av utvecklingssamarbetet, framför allt i landstrategiarbetet, vilket var fallet under den förra regeringen. Ytterligare skäl att kanalisera mer biståndsmedel via de enskilda organisationerna är deras folkliga förankring och deras effektivitet. Dessutom har de hög beredskap att snabbt gå in i katastrofsituationer, förutom att de också bedriver ett långsiktigt och uthålligt arbete av förebyggande karaktär. Därför har vi kanaliserat 100 miljoner utöver regeringens förslag till de enskilda organisationerna. Vi ger dessutom mer till katastrofbistånd och humanitärt bistånd och även till miljöinsatser, och därför kan även sådana insatser ofta kanaliseras via enskilda organisationer. Så det blir betydligt mer medel dit än vad som framgår av just den posten. År 1991 utgav den dåvarande regeringen för första gången en årsredovisning över det svenska internationella utvecklingssamarbetet, som kallades för Svenskt bistånd. På ett lättförståeligt sätt beskrevs det svenska biståndets innehåll med bl.a. heltäckande statistiska uppgifter, samt en genomgång av mottagarländernas efterlevnad av de kriterier Sverige hade åsatt samarbetet. Bl.a. redovisades ländernas följsamhet av respekten för mänskliga fri och rättigheter och demokratins spelregler. Denna form för redovisning som rönt ett stort intresse har fr.o.m. budgetåret 1996 upphört. Det verkar som om regeringen hyser en bristande tilltro när det gäller dels att utvärdera innehållet och formen av biståndssamarbetet, dels att redovisa biståndets utveckling. Vi beklagar detta. Vi anser att biståndet skulle tjäna på en större öppenhet och mer av den här typen av redovisning. Det skapar förtroende och respekt även för de svårigheter som ett biståndsarbete oundvikligen dagligen ställs inför. Därför föreslår vi att regeringen fattar beslut om att återuppta utgivningen av Svenskt bistånd och därmed redogöra på ett utförligt sätt för demokratiutveckling och för mänskliga rättigheter i biståndsländerna. Jag yrkar bifall till reservation 14. Vi har också en något annorlunda syn när det gäller landramar och samarbetsavtal. Vi menar att flexibiliteten i biståndet måste öka. De stora reservationer på minst 3,5 miljarder kronor som har uppkommit de senaste åren är inte ett tecken på minskande behov. Vi har alla hört om de ökande behoven. De är snarare ett bevis på att vårt bistånd inte är tillräckligt flexibelt. Under den förra regeringens tid vidtog man åtgärder för att komma bort från tidigare låsningar i form av automatiska landramshöjningar och alltför långa avtalsperioder på ända upp till fem år. Vi anser det olyckligt att de långa avtalsperioderna har återinförts och vi vill i stället förorda en större flexibilitet och ökad möjlighet att överföra delar av landramarna från länder där man inte har tillräckligt stor kapacitet att ta emot det bistånd vi har tänkt oss till andra behövande länder och regioner. På det sättet kan man på ett effektivt sätt se till att medlen kommer till nytta så snart som möjligt. Jag yrkar bifall till reservation 11. Sedan vill jag säga några ord om ett fristående utvärderingsinstitut som vi har motionerat om flera år i följd. Även om Sidas utvärderingsenhet har stärkts och expertgruppen för utvecklingsfrågor har tillsatts kan det inte ersätta ett självständigt och oberoende utvärderingsinstitut av typen sekretariatet för analys och utvärdering av det svenska utvecklingsbiståndet, som kallades för SAU. Vi anser det beklagligt att det här oberoende sekretariatet har upphört. Vi menar att på det här sättet kommer Sida att utvärdera en del av sin egen verksamhet och det är olyckligt. Vi noterar att Riksrevisionsverket som reviderar Sidas förvaltning har riktat anmärkningar mot Sidas årsredovisning. Man har pekat på brister som avser kopplingen mellan mål och resultat, redovisning av prestationer och kostnader och kvalitetssäkring av underlaget för redovisningen. Nyligen kritiserades Sida av Riksrevisionsverket i samband med en granskning av Östeuropastödet för att man inte tillräckligt följde upp hur biståndsmedel användes. Man saknade en dokumenterad uppföljning av de finansiella insatserna i nästan samtliga akter som ingått i Riksrevisionsverkets granskning. Riksrevisionsverket ansåg att bristerna gör att Sida snarast bör se över sina rutiner. Vi anser att de anmärkningar som Riksrevisionsverket har riktat mot Sidas redovisning pekar på det orimliga i att en myndighet förväntas att på ett objektivt sätt utvärdera den egna verksamheten. När det gäller den ekonomiska redovisningen har vi ju RRV:s revision, men vi menar också att ett självständigt och oberoende utvärderingsinstitut av typen SAU, som är fristående både från Sida och UD, bör skapas i syfte att granska, utvärdera och följa upp det svenska biståndet. Vi menar att det är angeläget med en extern oberoende analys och utvärdering av det svenska biståndet. Det skall inte kunna råda något tvivel om att biståndsresurserna hanteras på ett effektivt och oklanderligt sätt och att de motsvarar de högt ställda kvalitetskrav som jag tror att vi alla har. Jag yrkar bifall till reservation 15. Vi har på många olika områden föreslagit en högre anslagsnivå än regeringens, men den har som bekant blivit avslagen. Jag skall nämna några av de områden där vi vill satsa mera. Regeringen säger själv att man vill satsa mer på utsatta barn i fattiga länder. Vi tycker att det är konstigt att man samtidigt skär ned anslagen till FN:s barnfond Unicef. Man har faktiskt på tre år gjort en ungefär 30-procentig nedskärning. Vi tycker att detta är olyckligt. Även om Sverige vill ha ett större inflytande, något som också vi ställer oss bakom, tycker vi inte att detta är skäl nog för att göra nedskärningar i denna viktiga verksamhet. Vi vill alltså att anslaget skall vara högre än vad regeringen har angivit. Som helhet har vi velat satsa 1,8 miljarder mera det här året, 2,4 miljarder mera för nästkommande år och 3 miljarder mera för år 2000. Tillsammans blir detta över 7 miljarder. Det betyder att vi när det gäller det multilaterala biståndet har satsat mera på nästan alla de FN-organisationer som Sverige samarbetar med. Vi ställer oss bakom den reformering av FN som också regeringen vill ha. Vi har i det avseendet alltså inga skiljaktiga uppfattningar när det gäller innehållet. Vi menar att den modell som de nordiska länderna har föreslagit är bra och att man skall arbeta för att den skall genomföras. Vi anser att det är väldigt viktigt. Vi har inom andra områden av det bilaterala biståndet velat satsa mer pengar på näringslivsutveckling. Vi menar att näringslivet genom sin kompetens och erfarenhet kan spela en större roll än hittills för att småföretagsamhet och ett breddat näringsliv skall utvecklas i de fattiga länderna. De bör därför integreras effektivare i den svenska biståndsstrategin, även vid utarbetandet av denna strategi. Detta kan gynna svensk exportindustri, som på det här sättet kan få ett större engagemang i biståndsländerna. Vi vill också satsa mer på förmånliga krediter för att stimulera investeringar i de fattigaste länderna. Vi vill vidare göra mer för att minska skuldbördan för de mest skuldtyngda länderna. Vi tror att det är nödvändigt för att dessa skall kunna komma på fötter och påbörja en utveckling i rätt riktning. Vi har också begärt att man på ett mer tydligt och detaljerat sätt skall tala om var reservationerna ligger, så att man också från oppositionens sida kan använda sig av dessa när man lägger fram sin biståndsbudget. Jag vill till sist nämna något om miljöproblemen, som ju är globala och gränsöverskridande. Vi har efter Riokonferensen sett att de allra fattigaste länderna uttalat sin stora besvikelse över att man i många rika länder skär ned biståndet. De menar att det har bidragit till att man inte har kunnat fullfölja det som man i Rio har bestämt sig för. Vi tycker naturligtvis att det är viktigt att uländerna gör allt vad de kan för att bidra till en förbättrad miljö, men vi menar att man från de rika länderna inte kan pådyvla de fattiga länderna ansvaret för detta. Vi har ändå huvudansvaret. Frågan om konfliktförebyggande insatser vill jag bara nämna. Vi menar att det är oerhört viktigt att här satsa ännu mer. På det sättet spar man framför allt mänskliga men också materiella resurser. Jag yrkar bifall till reservationerna 11, 14 och 15 i det här avsnittet.

Herr talman! Agneta Brendt har i sitt anförande redogjort för hur utskottets majoritet ser på ram och avräkningar, fördelning av pengar och övergripande frågor. Vi har också hört biståndsminister Pierre Schori redogöra för regeringens inställning i biståndsfrågor. Jag skall försöka komplettera bilden med några ytterligare bitar som tas upp i utrikesutskottets betänkande 1997/98:2 Utgiftsområde 7, Internationellt bistånd med bl.a. geografiska områden, biståndsförvaltning och enskilda organisationer. Sverige har en lång demokratisk tradition, som gör det naturligt för oss att fästa uppmärksamheten på demokratifrågor och MR-frågor här hemma likaväl som i vår omvärld. Det känns därför extra bra att vi har den här debatten just i dag, som är MR-dagen. Jag vet inte om det är en slump, men jag hoppas att det ligger en djup tanke bakom denna planering. Vi kan ute i världen se en utveckling mot alltfler demokratiska stater, men vi kan också bekymrat konstatera mycket grava övergrepp på mänskliga rättigheter, civilbefolkningens lidanden i väpnade konflikter, barnarbete - bara i Indien beräknas antalet barnarbetare till 200 miljoner - slavarbete, barnsoldater, sexuell exploatering och likartade mycket svåra frågor. Fattigdomen är huvudorsak till den här situationen, som vi har diskuterat här i dag, men fattigdomen är också det största hotet mot freden. Av de fattigaste länderna finns merparten i Afrika, och där finns också hela 40 % av världens fattiga. Jag kan inte låta bli att påminna om att vi alldeles nyligen i utskottet hade ett besök av en delegation från parlamentet i Elfenbenskusten. Man delgav oss att i deras hemland var hela 40 % av befolkningen flyktingar. Vi måste se våra insatser också i perspektivet av de insatser som de allra fattigaste länderna gör på det här området. Som redan har framgått kommer regeringen under våren 1998 att överlämna två skrivelser till riksdagen med anknytning till mänskliga rättigheter och demokrati: en om mänskliga rättigheter i en framtida svensk utrikespolitik och en till stöd för demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna genom utvecklingssamarbete. Jag kan bara instämma i att de är mycket välkomna. Herr talman! Jag vill inledningsvis påminna om de farhågor som vi mött om att Sveriges kontakter med Afrika skulle komma att prioriteras ned, främst mot bakgrund av det framväxande östbistånd som Urban Ahlin från majoritetens sida redogör för här i dag. Utifrån den oron känns det extra viktigt för mig att från denna talarstol nu konstatera att så inte blivit fallet. Tvärtom är biståndssamarbetet med Afrika inne i ett mycket vitalt skede. Men hur vårt biståndssamarbete skall komma att utvecklas till det partnerskap som vi eftersträvar kommer vi att få möjlighet att debattera mer ingående vid ett senare tillfälle när skrivelsen ligger på vårt bord. Att Afrika kräver afrikanska lösningar är en självklarhet som vi redan har konstaterat, men det är inte alltid lika självklart i biståndets praktiska tilllämpning. Det har också funnits en övertro på att västvärldens lösningar, som allmänna val och politiska partier, automatiskt också skall vara Afrikas och skall utvecklas i samma takt som har skett här hos oss. Nordiska Afrikainstitutet bedriver forskning som främjar samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare samt dokumenterar och informerar. Detta skapar tillsammans med Sidas kompetens ett värdefullt underlag för arbetet att ta fram ett partnerskap med Afrika. Det finns i utskottet samstämmighet på området biståndsförvaltning. Jag anser Sidas informationsverksamhet vara föredömlig, men jag delar den oro som motionären ger uttryck för angående barnens situation i vårt närområde. Även om mycket görs både av Sida direkt och indirekt genom vänorter och enskilda organisationer, är barnens ofta svåra situation värd en ytterligare angelägen fokusering. Nyligen kunde vi på TV delta i kampanjen Världens barn, där barns behov runt om i världen lyftes fram. Vi kunde där se situationen för barnen i Baltikum. Det visades hur man hjälper dem som kommer från splittrade familjer. Vi kunde se flickors utbildning i Afghanistan och handikappade barn i Liberia. Informationen byggde på att man verkligen hade bra projekt att visa. Man kan inte förmedla information utan att ha en sådan grund, och det känns därför tillfredsställande att vi har ett bra bistånd. Men biståndet kan inte ensamt lösa utvecklingsländernas problem. Investeringar, marknadstillträde för nya produkter samt ramverk och allmänna förutsättningar måste främjas. I Afrika ser vi, som Pierre Schori talade om, en ny, ung ledargeneration växa fram. Jag vill tillägga att många bland de nya ledarna glädjande nog är kvinnor. Kenya är ett av de länder som berörs i det betänkande som behandlas i dag. När nu Kenya samtidigt är inne i en valrörelse ger det anledning till en extra kommentar. Jag vill understryka att målsättningen med biståndet till Kenya är att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en målsättning som är väl motiverad utifrån landets allvarliga läge. Vi har nåtts av rapporter om upprepade oroligheter som har inslag av våld, och även våld med dödlig utgång. Nu vet vi att såväl valdag som förutsättningar är fastställda, och valet kommer att hållas den 28 december i år. Den nuvarande presidenten Moi - som har kritiserats hårt från olika håll, såväl internt i Kenya som internationellt - ställer än en gång upp för omval. Men det finns fler kandidater. Notera då särskilt att det finns två kvinnliga kandidater till presidentposten. En av presidentkandidaterna är Cherity Niglilu, SDP, som jag själv hade förmånen att träffa i somras, och den andra är Mangari Matay, som kandiderar för det liberala partiets räkning. När vi nu ändå är inne på Kenya kan vi lätt glida över till Nairobi och omfattningen på ambassaden. En ingående diskussion om hur ambassaden skall vara bemannad hör knappast hemma i denna debatt. Men en del är väl värt besvara och lyfta fram. Det flexibla och obyråkratiska sätt på vilket det har inrättats såväl de behövliga projektkontoren i Rwanda och Burundi som ett kansli i Uganda är något som kan nämnas med ett uppskattande. Även landet Zambia har kommit upp i debatten. Där vill jag peka på den skriftliga frågeväxling som jag själv har haft med Pierre Schori i ärendet. Jag var väldigt orolig för den utveckling som vi kunde se och de bakslag för demokratin som vi har fått rapporter om från Zambia. Frågan är uppmärksammad. När det gäller Guinea Bissau, som Hans Andersson berörde, vill jag understryka att det är oerhört viktigt att vi inte väjer för att utvärdera det bistånd som har givits. Det är så jag ser den rapport som Sida har tagit fram. Man vill titta, granska och se vad man kan dra för slutsatser av det bistånd som vi redan har genomfört i Guinea Bissau. Jag kan inte se att det finns någonting att invända mot en saklig uppföljning. Ord, meningar och organisationer - men vilka människor ser vi då bakom, eller mer rätt uttryckt framför, våra politiska ambitioner? För mig är det människor som saltarbeterskorna. Saltarbeterskorna arbetar hela dagen i den obarmhärtiga solen. Varje månad öser de upp 300 ton salt åt bolaget som dominerar deras hembygd i södra Afrika. Kvinnorna kommer tidigt på morgonen och tillbringar hela dagen i det salta vattnet. Nedböjda med händerna i saltet fyller de sina hinkar. De sätter dem sedan på huvudet, bär dem till lastbilen, som för saltet till lager. Så går de tillbaka till det vita saltet och fyller sina hinkar om och om igen, hela dagen hårt arbetande. "På natten har jag så ont i ryggen, och min hud svider så att jag måste dricka sprit för att kunna somna", sade en kvinna. "Om vi bara hade ett skydd mot solen där vi kunde vila ibland", suckade en annan kvinna. Kvinnorna skulle också behöva handskar till händerna som förstörts. De är alldeles sönderspruckna av allt saltet, och ögonen lider av det starka vita ljuset när inte skyddsglasögon finns att tillgå. De har heller ingen möjlighet att på sin arbetsplats tvätta av sig allt saltet i sötvatten. Väl hemma är det ofta så långt till och så ont om vatten att de aldrig helt får bort det sprickbildande saltet. Om ledighet bara betyder längtan att få vila ryggen, fötterna, ögonen och händerna, hur orkar man då se till barnens och de gamlas behov? Än mindre finns kraft för fackligt och politiskt arbete. För att inte gripas av vanmakt inför svårigheter och människoöden går jag ofta till vår egen historia för att hämta kraft. Det underlättar både för att förstå och för att se möjligheterna. Saltarbeterskorna fick mig att tänka på tvätterskorna som Per Anders Fogelström beskrev dem i boken Mina drömmars stad. Där är det inte hettan utan kylan som beskrivs. De söndervärkta händerna i det kalla vattnet, kroppen som inte vill orka och arbetsvillkor lika usla som lönen. Vi kan skänka handskar och borra brunnar till saltarbeterskor. Men vi måste också ge dem redskap som underlättar för kvinnor och män att varaktigt kunna förändra sina arbets och levnadsvillkor. Herr talman! Globaliseringen av världsekonomin är på gott och ont en viktig faktor som tvingar oss att söka nya arbetsmetoder och förstärka ansträngningarna för samarbete. Inte heller biståndet kan undgå att beröras av den förändringen. Utvecklingen av miljöekonomiska metoder och analyser samt kunskapsspridning blir i den globala världen allt nödvändigare. Indien, Kashmir och Östtimor har också tagits upp i motioner som har besvarats, med undantag för yrkande 5 i motion U620. Här är det viktigt att se på den stora samstämmigheten i utskottet som präglar arbetet med Östtimor. Det är ingen i utskottet som har framfört någon invändning mot de insatser som görs i dag eller planeras. Men i avvägningen gentemot andra insatser finns här en avvikande mening från majoritetens ställningstagande. På grund av brist på taletid får jag välja att stanna här.

Herr talman! Som har påpekats tidigare här i dag har biståndsbetänkandet mycket färre reservationer än vad det brukar vara. Det beror i mycket på budgetprocessen. De gamla reservationerna ligger nu gömda i tabeller och också i särskilda yttranden. Men det finns några reservationer. De som jag här vill lyfta fram, och som inte har diskuterats så mycket i dag, är våra reservationer 1 och 3. De rör utredning om de biståndspolitiska målen. Vi har nu haft de sex målen ett tag. De har lagts fram successivt. Allt är viktigt. Risken är att det blir nya biståndsmål. Det har här nämnts att förhållandena för barn är ett av de viktigaste målen. Kvinnobiståndet finns redan med i mål nr 6. Vi har bett att man skall titta på detta framför allt ur två aspekter. Det gäller först och främst demokratimålet. Det sägs mycket bra om demokrati i olika sammanhang. Vi menar att en avgörande faktor i ett uthålligt bistånd är att man får demokrati i länderna. Det skulle vara en komponent i en bred biståndspolitisk utredning. Ett annat skulle vara det s.k. oberoendemålet, som jag redogjorde för tidigare från talarstolen. Det skulle jag vilja ha en kommentar till. Varför är socialdemokraterna så negativt inställda till att vi skall få en utredning? Är det inte dags för det nu? Det var mycket länge sedan vi hade en sådan.
Herr talman! Jag delar Biörsmarks uppfattning att det är väldigt viktigt att vi får en bred debatt. Jag önskar att vi får en bred debatt inte bara i denna kammare utan också ute i landet i dess helhet kring biståndsfrågorna. Vi har tidigare här i kammaren i dag diskuterat den sviktande biståndsviljan. Den har vi alla en ambition att åter lyfta. Men jag kan inte avhålla mig från att undra, när vi nu har jämställdhet som biståndsmål, och äntligen har fått upp kvinnofrågorna på den nivån: Finns det där någon bakgrund till att det är först nu man vill se över biståndsmålen? Jag tycker att det är en slående tanke att när kvinnorna på allvar har slagit igenom inom biståndet vill man riva upp de mål man satt utan att man har haft någon chans att utvärdera dem på ett bra sätt.
Herr talman! Det där var grovt. Det var mycket grovt. Här har vi från Folkpartiet drivit kvinnofrågorna i biståndspolitiken i åratal. Sedan skall man få höra att det skulle vara detta som är orsaken till att vi vill ha en utvärdering av våra biståndsmål för att se hur de förhåller sig till varandra och hur effektiva de är. Jag tycker nästan att det var ett slag under bältet. Visst skall vi ha en bred debatt ute i landet. Det välkomnar jag. Men det är viktigt att man får en politisk inblick i och en utredning av det framtida biståndet in på 2000-talet. Vi ser här vad som har hänt med krympande biståndsanslag och en mängd svårigheter som kommit in i bilden. Inte minst ur det perspektivet anser vi att oberoendemålet har spelat ut sin roll. I dagens läge när vi bryter ned hinder och öppnar för frihandel och utbyte är det ett förlegat biståndsmål. Skulle Carina Hägg lyfta fram någonting som vi eventuellt skulle rensa bort är det oberoendemålet. Det är också det jag här har lyft fram. Men kom inte och säg att det skulle finnas någon form av tveksamhet inför jämställdhetsmålet! Där har vi från Folkpartiet varit pådrivande.
Herr talman! Jag vill inte på något sätt undervärdera det jämställdhetsarbete som Folkpartiet har utfört. Men detta är ett slående sammanträffande i tid, och jag tycker att Biörsmark kan vara glad att han får undanröja den misstanke som har framkommit inte bara här genom mig utan även på andra håll. Jag tycker att biståndsmålet som har med jämställdhet att göra borde få sätta sig. Vi borde utvärdera det och ta hänsyn till vilka konsekvenser det kan få. I princip är jag alltid för att man granskar biståndet på så många olika sätt som möjligt.

Herr talman! Jag skall börja med den sista frågan, som gäller Guinea Bissau. Jag har också engagerat mig i frågan utifrån den utvärdering som Sida gjort och som jag tycker var fullt befogad. Hemma i min kommun finns en högstadieskola som aktivt engagerat sig i Guinea Bissau. För en vecka sedan fick jag rapporter om att taket var klart på den skola man samlat in pengar till. Jag följer alltså noga det som händer i Guinea Bissau, men jag kan inte i detta skede säga vad utvärderingen fullt ut kommer att leda till. Det finns dock ingenting i dag som tyder på att man skall dra sig ur Guinea Bissau. Även från andra ledamöter har vi hört att det finns ett ännu större behov av en utvärdering. Vi måste allihop stå bakom det faktum att man skall utvärdera saker och ting. När det gäller Västsahara kan vi glädjande nog konstatera att det ser ut som om man äntligen är nära en lösning. Man är inte riktigt framme, men än så länge ser det ut som att pusslet verkar falla väl på plats. Vi har sagt att vi kommer att ställa upp med polisinsatser. Dock får vi avvakta och se vad detta i praktiken leder till innan vi här i kammaren låser oss vid vilka åtgärder vi vill ställa upp med. Men vi är som sagt väldigt positiva till detta. Det finns ett starkt engagemang för Västsahara. Jag vill gärna påminna om att Sverige ger humanitär hjälp till Östtimor genom den internationella Röda kors-kommittén och att Sverige avser att stödja Sverige stöder också en ökad FN-närvaro i området. Detta skulle också komma Östtimor till del. Oerhört mycket görs alltså. Det finns inte några delade meningar i utskottet om vare sig det som pågår eller det som planeras.

Herr talman! Jag vill bara kommentera det sista inlägget på så sätt att jag inte tycker att vi skall föregripa de lösningar som den särskilde medlaren håller på att arbeta fram. Jag tror att det skulle vara olyckligt. Vi skall i stället utifrån resultatet av det arbetet titta på vad vi har möjlighet att göra.
Herr talman! Vi har ett bra bistånd, sade Carina Hägg. Jag vet inte riktigt om det bistånd Sverige har förmedlat till Afrika i alla lägen direkt har bidragit till att stärka demokratin och utvecklingen av de mänskliga rättigheterna. Vi moderater tycker inte det. Det finns många länder under diktatur som Sverige har stött alldeles för länge. Men nu har vi fått ett löfte om en redovisning av hur det svenska biståndet hittills har bidragit. Vi vet alltså inte detta i dag. Vi får väl lita på den biträdande utrikesministern, biståndsministern, när han säger att en redovisning skall komma. Vi har fått löftet tidigare. Jag hoppas att det löfte som ministern gav häromdagen och i dag här i kammaren inte bara är ett löfte, utan att det också kommer att avspeglas i en handling. Vi får vara optimistiska. Jag hoppas att vi i nästa budgetdebatt kan diskutera det här goda biståndet och vilken inverkan det har haft på demokratin och de mänskliga rättigheterna. Jag vill ta upp en annan sak också, Carina Hägg. Det bistånd som går via EU till Afrika handlar om en betydande summa pengar. Vi moderater har under flera år föreslagit att det SADC-samarbete som nu växer fram skulle få fastare strukturer också när det gäller bevakningen av mänskliga rättigheter och kontroll. Europarådet skulle kunna vara en bra förebild. Utskottet har flera gånger skrivit om detta, och varit positivt till det. Men vi har inte sett någonting från regeringens sida. Är Carina Hägg beredd att driva på regeringen i denna fråga? Det handlar faktiskt om en ganska god tanke.
Herr talman! Inger Koch tar upp frågan om Europakommissionen och de konventioner som är knutna till den. Jag tycker att det är väldigt bra. Jag uppskattar och välkomnar om Europas lösningar kan ge inspiration till andra världsdelar. Vi kan inte säga att SADC skall kopiera det som vi har valt som våra lösningar. Men visst vore det väldigt positivt om vi kunde inspirera. Vi vet ju allihop vad detta har betytt för att värna de mänskliga rättigheterna i Europa. I den delen tror jag att jag och Inger Koch har samma uppfattning. Däremot vill hon gå ett steg längre. Jag vill i stället överlåta till de afrikanska länderna och organisationerna själva att fatta det konkreta beslutet om ifall de skall välja den här lösningen eller inte. Inger Koch nämnde att jag hade sagt att Sverige har ett bra bistånd. Det står jag för - jag tycker att Sverige har ett mycket bra bistånd. Men det finns naturligtvis undantag. Det har naturligtvis hänt sådant som inte har varit det allra bästa. Jag tycker inte att man skall värja sig mot att kritiskt granska det som inte har gått så bra som vi hoppades. Vi har t.ex. dragit ned biståndet till några länder där vi har konstaterat en korruption som vi inte kan acceptera. Det står tydligt skrivet på flera ställen i betänkandet att detta har haft en inverkan på biståndsnivån. Man skall lyfta fram det som är bra. Men jag håller med Inger Koch om att man inte heller skall värja sig mot det som inte har varit lika bra.
Herr talman! Jag tror inte alls att vi i alla lägen skall kopiera det som vi gör i Europa och direkt implicera det i Afrika. Men det finns en del goda idéer om hur man har utfört t.ex. uppföljningen av de mänskliga rättigheterna och brotten mot dessa i Europa. Europarådet har ju gjort en enastående insats här. Det är bra att Carina Hägg är positiv till det synsättet. Men det gäller också att föra fram de här sakerna inom EU. Det är biståndsministerns sak att föra fram de här idéerna och tankarna i det framväxande SADC samarbetet. Jag hoppas att Carina Hägg vill bidra till det.
Herr talman! Jag vill också ta upp demokratifrågan. Vi har en gemensam reservation där vi talar om att vi vill ha tydliga skrivningar om hur det står till i Sveriges biståndsländer när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Utrikesutskottet brukar skriva ett betänkande om mänskliga rättigheter. Så länge som jag har varit med - det är inte så lång tid - har detta kommit till på grund av motioner. Jag menar att det är väldigt viktigt och värdefullt att vi får en skrivelse från regeringen där den redogör för sina synpunkter och att den inte bara gör det i allmänna ordalag utan att den också går in på enskilda länder. Jag skulle vilja ställa en fråga till Carina Hägg. På vilket sätt försöker regeringen, t.ex. när det gäller relationerna med Kuba, att utveckla demokrati och mänskliga rättigheter? Såvitt jag har förstått pågår det inte något projekt som direkt går ut på detta. Jag har i detta sammanhang även hört från kubaner här i Sverige, som har flytt på grund av politiska åsikter och att de inte fritt har kunnat utöva sina politiska rättigheter, att de är mycket betänksamma även mot någon enskild organisation som får stöd för att utöva bistånd i Kuba. Det är väldigt viktigt att man är oerhört försiktig när man riktar bistånd till sådana länder. Vi har i och för sig inte vänt oss mot biståndet, men vad görs för att de mänskliga rättigheternas utveckling och demokratins utveckling verkligen skall ta steg framåt i
Herr talman! Ingrid Näslund frågade mig vad regeringen gör gentemot Kuba. Jag tycker att det var synd att hon inte tog chansen när Pierre Schori var här att ställa den frågan direkt till honom när han företrädde regeringen här i dag. Jag vill svara på vad vi gör från riksdagens sida. Vi hade alla möjlighet att träffa representanter för Kubas parlament här. Vi hade då möjlighet att föra fram hur vi ser på situationen i Kuba och att lyfta fram frågorna om mänskliga rättigheter m.m. Vi är ju alla medvetna om att det finns mycket att önska när det gäller de mänskliga rättigheterna i Kuba. Vi har däremot inte valt den linje som USA har valt och som inte har visat sig vara framgångsrik, dvs. att fortsätta att kyla ned de redan kalla kontakterna mellan de två länderna. Vi tror på kontakter - möten mellan politiker, turistresor, forskningssamarbete. Det finns en hel rad olika insatser som kan göras just för att stötta och hjälpa dem som önskar en mer demokratisk utveckling i Kuba.
Herr talman! Jag vill säga att jag tidigare har haft den diskussionen med biståndsministern utan att få några direkta svar. I dag tyckte jag inte att tillfället var lämpligt, eftersom vi då inte behandlade just den delen. Jag hann dessutom inte få svar på alla frågor som jag ställde då. Det som jag tycker är viktigt i sammanhanget och som jag vill fråga Carina Hägg om är om hon som socialdemokrat tycker att hon har en pådrivande funktion när det gäller att se till att demokrati och mänskliga rättigheter upprätthålls i våra biståndsländer. Jag tyckte inte att Carina Hägg i fråga om Kenya framhävde så särskilt mycket hur viktigt det är att också där driva på demokratiutvecklingen.

Herr talman! Biståndet till Kenya är utformat på ett sådant sätt att det främst skall riktas till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns en rad projekt bl.a. inom medieområdet för att man skall få en mer objektiv beskrivning av skeendet i landet. Biståndet till Kenya sker på ett sådant sätt att man skall kunna stötta demokratin, vilket vi alla så väl vet behövs. På den punkten tror jag alltså att Ingrid Näslund kan känna sig nöjd.
Herr talman! Vi började med att ta upp miljön som ett problemorienterat ämnesområde som vi tyckte var angeläget inom biståndet. Vi fortsatte med demokrati, med jämställdhet och fattigdomsbekämpning. Sakta men säkert går det svenska biståndet mot en mer problemorienterad anslagsstruktur. Men ändå är det så svårt att få gehör för det fullt ut. Därför skulle jag vilja ställa en fråga till Carina Hägg. Varför är Socialdemokraterna så oerhört negativt inställda till att börja jobba med denna problemorienterade anslagsstruktur i stället för att använda landramarna som en struktur, som i och för sig har verkat länge? Men vi ser ändå sakta men säkert att det går mot en problemorienterad anslagsstruktur.
Herr talman! Jag hoppas inte att Helena Nilsson menar att vi ser på biståndet som något oproblematiskt område. Jag tycker att ju mer man närmar sig biståndsfrågorna, desto mer ser man komplexiteten och svårigheterna och hur de olika behoven griper tag i varandra. Svårigheterna är väldigt många, trots att man ser möjligheterna. Jag förstår inte riktigt Helena Nilsson på denna punkt. Helena Nilsson tog upp miljön. Jag tycker själv att vi kanske inte har hunnit med den tillräckligt mycket i den här debattrundan, trots att vi alla i andra sammanhang har tryckt på hur viktigt det är med miljöfrågorna. Jag hann bara tala om hur viktigt det är i det globala sammanhanget att vi på ett tydligare sätt får med de miljöekonomiska synpunkterna. Risken är att miljön kommer att få ta än mer stryk när ekonomin får rasa fritt som vi har kunnat se nere i Asien.
Herr talman! Jag tror att just det som Carina Hägg pekar på är problemet, nämligen att vi har svårt att förstå varandra. Det är svårt att tydliggöra vad vi egentligen menar. Men Carina Hägg tar själv upp miljön. Miljön var det första området. Det är gränsöverskridande, mångfacetterat och svårt att angripa utifrån ett lands synpunkt och också via bistånd. Därför vore det mycket lättare om man såg på det som ett gränsöverskridande problem med många aktörer men där man ändå har ett helhetsperspektiv i biståndsarbetet. Om man jobbade problemorienterat med det som sker via FN multilateralt, det som sker via EU och det som sker via Sverige, då tror jag att det skulle bli en bättre lösning på det stora problem som miljöförstöringen utgör. När man ändå säger att det svenska biståndet sakta men säkert orienterar sig i den riktningen är just önskemålet att försöka förstå varandra så att en majoritet av arbetet i framtiden kanske kommer att vara problemorienterat. Det är det som jag hoppas på. Dessa debatter kan sakta men säkert göra att vi förstår varandra.
Herr talman! Jag vill också understryka att det inte bara är inom biståndets ram som man kan lösa miljöfrågorna. Den problematiken möter vi på alla andra politikområden också. Vi har sett bristerna i möjligheten att lösa detta på global nivå. Vi följer nu med spänning konferensen i Kyoto och ser vilka svårigheter som man har där att enas mellan länderna och världsdelarna i den här viktiga frågan. Frågorna löser man inte bara genom att samordna dem inom biståndsvärlden. De hänger samman även med det som händer utanför biståndsområdet.

Herr talman! Vad gäller anslag till internationellt bistånd har ju riksdagen redan fattat beslut om detta genom finansutskottets betänkande för en kort tid sedan. Dock har jag vissa synpunkter på biståndets fördelning och storlek, vilket också framgår av olika motioner som jag har skrivit själv eller där jag finns med bland undertecknarna. Jag skall lyfta fram några frågor. I motion U633 framhålls att vi vill ha ett ökat stöd till den kashmirska befolkningen i dalen. Kashmirernas situation har förbättrats något genom byggandet av Urikraftverket, som nyligen tagits i drift. Detta miljövänliga kraftverk har delvis finansierats genom svenskt bistånd, bl.a. med u-krediter och gåvomedel och har lett till att befolkningen i Kashmirdalen nu har ström flera timmar om dagen, jämfört med några enstaka timmar förr. En stor del av elproduktionen kommer också Indien till del genom att elförsörjningen fördelas på stora områden. Dock råder det fortfarande elbrist. När jag besökte Kashmir i höstas hände det väldigt ofta att strömmen försvann. Självklart skulle en fortsatt utbyggnad av kraftverket kunna bidra till en förbättrad elförsörjning i området och därigenom en utökad möjlighet att satsa på industri och annan verksamhet som så väl behövs i detta område med omfattande arbetslöshet. Det är också bakgrunden till motionsyrkandet om ansträngningar för ett svenskt stöd för en fortsatt utbyggnad av Urikraftbygget, särskilt som förstudier pågår om detta. En förbättrad elförsörjning i Kashmir är önskvärd. Dessutom behövs det andra insatser för att hjälpa befolkningen till en dräglig livssituation. På grund av oroligheterna och konflikten i området finns det stora brister inom bl.a. utbildningsväsendet och sjukvården. Det råder brist på utbildad personal, material, utrustning m.m. Särskilt svårt att försörja sig har änkorna i området. De flesta familjer har drabbats av den 50 år långa konflikten. De flesta familjer har också mist någon anhörig. När en familjeförsörjare dödas på grund av sammandrabbningar, som indiska armen eller säkerhetsstyrkorna tar på sig ansvaret för, erbjuds vanligtvis någon annan familjeförsörjare en försörjningsmöjlighet. Detta gäller dock inte alltid när kvinnan mister sin man eller son. Dessa änkor, med ansvar för familjernas ekonomi och hushåll, lever under ytterst svåra förhållanden. Vi motionärer menar att en del av det bistånd som i dag kommer Indien till del borde gå till de mest utsatta grupperna i Kashmir. Nu pekar utskottet på att Sverige har valt att koncentrera sitt bistånd i Indien till ett fåtal delstater - bl.a. Rajasthan, som jag också besökte. Jag instämmer i att detta område också är mycket fattigt och behöver omfattande hjälp och stöd, men vill ändå lyfta frågan om bistånd till befolkningen i Kashmir för, förhoppningsvis, framtida insatser. Det finns ytterligare ett skäl till att från svensk sida finna vägar att stödja det kashmirska folket. När enskilda organisationer, t.ex. vi centerkvinnor, vill starta ett biståndsprojekt för att stödja de kashmirska änkorna visar det sig vara mycket svårt att genomföra detta. Dessa kvinnor har nämligen extra svårigheter att organisera sig själva i mottagande kvinnoorganisationer på grund av att Indien administrerar området. Det finns där stora problem med byråkrati och administration, vilket försvårar detta organiserande. Därmed är bistånd med hjälp av Sida uteslutet. Herr talman! Biståndet är ett viktigt instrument för att utjämna skillnaderna mellan rika och fattiga länder, även om andra insatser också behövs för att åstadkomma det. Jag tänker bl.a. på ändrade handelsvillkor, nedrustning och skuldavskrivningar. I centermotionerna U207 och U209 krävs det en planering för hur en återgång till biståndsramen på 1 % av BNI skall kunna genomföras. Andre vice talmannen och jag har väckt motion U209. Där kräver vi att detta mål skall uppnås under en femårsperiod, i likhet med vad vår centerstämma fastslog i somras. I motionen kräver vi också att regeringen skall få i uppdrag att redovisa en plan för hur nivån på det svenska biståndet, med början 1998, skall återställas. Reservation 7 handlar just om att regeringen skall ha det här uppdraget och återkomma i 1998 års vårproposition. Därmed menar vi att vårt krav i motion U209, att detta skall påbörjas redan 1998, tillgodoses i reservation 7, vilken jag yrkar bifall till. För att åstadkomma en rättvisare fördelning mellan rika och fattiga och mellan kvinnor och män i världen krävs det inte bara insatser från rika länders sida riktade till fattigare länder utan också insatser från rika personers och familjers sida riktade till fattiga personer och familjer i mottagarländerna. Dessutom måste mottagarländerna själva arbeta för en rättvisare fördelning mellan kvinnor och män. Sådana krav utvecklas också i motion U209. I den motionen påtalar vi motionärer bl.a. att enbart 0,9 % av den indiska befolkningen och 2,6 % - 2,4 % nämns också - av den pakistanska befolkningen betalar skatt; detta trots att en mycket större andel av befolkningen i dessa båda länder har goda inkomster och skulle kunna bidra till en rättvisare fördelning i sitt eget land. Vi motionärer menar att större krav måste ställas på mottagarländerna så att de själva via skattsedeln visar solidaritet med sitt eget folk. I betänkandetexten noteras, som ett svar på motionskravet, att skattesystemet fungerar dåligt i vissa av de minst utvecklade länderna och att de omfördelande mekanismerna är ineffektiva. Utskottet menar också att den s.k. inhemska resursmobiliseringen, både offentligt och privat, kan vara en del i dialogen i samband med samarbetet. Jag välkomnar faktiskt dessa uttalanden som svar på motionskravet. Det är självklart att alla måste vara med och bidra till en rättvisare fördelning på vår jord, också de rika i de fattiga mottagarländerna. Herr talman! I det särskilda yttrandet nr 8 framhålls, som det sagts här tidigare, att de västsahariska flyktingarna har en mycket svår situation bl.a. på grund av det utbredda våldet i Algeriet. Nu väntar vi, även detta nämns här, på en folkomröstning till hösten. Men detta kräver faktiskt ett omfattande stöd och en omfattande hjälp till flyktingarna. Jag tror inte heller att det är tillräckligt med polisresurserna för just själva valövervakandet och annat i samband med valet. Jag tror att det behövs en beredskap till stöd bl.a. för flyktingarnas möjligheter att ta sig tillbaka till västsahariska områden. Därför tycker jag att det som framförs i det särskilda yttrandet nr 8, som jag ju inte kan yrka bifall till, är väldigt viktigt. Inte heller kan jag yrka bifall till det särskilda yttrandet nr 7, där det talas om behovet av ett ökat stöd till östtimoreserna. Jag kan dock uttala att jag verkligen tycker att det som står i det särskilda yttrandet är viktigt, nämligen att det finns ett stort behov av ökat stöd också till östtimoreserna. Tidigare har ju Röda korset nämnts, som nu skall ge bidrag via svenskt stöd, och Unicef. Vidare kan Caritas nämnas. Man lever, som sagt, under mycket svåra förhållanden. Särskilt gäller det barn och kvinnor. Slutligen beklagar jag att utskottet inte har kunnat ställa sig bakom det förslag som framställs i motion U209 och som handlar om en försöksverksamhet med en begränsad summa av nya biståndsmedel från Sverige, innebärande att man under en tvåårsperiod fördelar medlen lika mellan projekt som drivs av och för kvinnor och går till kvinnor och projekt som drivs av och för män. Om man hade en sådan försöksverksamhet och sedan gjorde en utvärdering skulle man kunna se hur det var med effektiviteten i en sådan försöksverksamhet och en sådan resursfördelning. Jag har en känsla av att effektiviteten är väldigt stor när det gäller bistånd till kvinnor. Men jag får, som sagt, finna mig i att man inte har kunnat tillstyrka det. Ändå vill jag alltså lyfta frågan för framtiden.

Herr talman! Jag kan instämma i många av de påpekanden som Ingbritt Irhammar här har gjort. En del av motionerna är tvärpolitiska. Jag har också själv stött dem. Jag hoppas att de bär frukt för framtiden, precis som Ingbritt Irhammar uttryckte sig. Jag kan dock inte låta bli att ställa en fråga. Det gäller de motionsyrkanden som Ingbritt Irhammar nämnde och som bl.a. hon har framställt. Ni centerkvinnor verkar ligga betydligt närmare vår reservation nr 6, som flera partier har gemensamt. Jag tänker på enprocentsmålet och hur det skall nås. Jag frågar alltså Ingbritt Irhammar: Tänker ni centerkvinnor stödja reservation nr 6?

Herr talman! Bara ett klargörande. Jag undrar om Ingbritt Irhammar menar att enprocentsmålet enligt regeringens sätt att sköta det här kommer att innebära att man når upp inom en femårsperiod. Det kan ju ändå inte vara fallet. Vi menar i vårt yrkande att man verkligen skall sätta i gång så snart som möjligt. Även om vi får finna oss i att det inte blir 1998 har vi krav gällande 1999 och 2000, för att man skall komma på rätt väg. Det är det viktigaste i reservationen.
Herr talman! Jag uttalar mig inte om vad regeringen planerar vad gäller att uppnå återgången till enprocentsmålet inom fem år. Jag yrkade bifall till reservation 7, där man tillstyrker motion U209 yrkande 2. Där finns kravet att man skall uppnå detta inom en femårsperiod.

Herr talman! Det är svårt att välja i det här betänkandet som omfattar hela världen vad man skall ta upp för länder. Turkiet, kurdernas område, Indonesien, Östtimor, Västsahara kunde jag tala om under de åtta minuter som jag har mig tilldelade. Jag har valt i dag den 10 december att tala om Tibet. Det är i kväll en ljushögtid på Norrmalmstorg, där man skall tända tusen ljus under stillhet. Man har byggt upp en mandala av sand. Denna högtid pågår fyra timmar. Då valde jag att tala om Tibet i dag. Det finns mycket att säga härom som även gäller bistånd. Tibet behöver din hjälp, Tibet behöver vår hjälp och Tibet behöver Sveriges hjälp, både ekonomiskt och demokratiskt. Sverige har i resolutioner stött Tibet i FN och på andra håll. I EU skriver man resolutioner mot det sätt som tibetanerna förtrycks på. Själv är jag kritisk till ett-Kina-politiken, speciellt när det gäller Tibet, eftersom det har varit ett självständigt land. Dalai Lama var statsöverhuvud när Kina invaderade landet 1949. Man var inte så intresserad i Tibet av att ha utrikespolitiska kontakter, men man hade en del diplomatiska kontakter. Det var ett självständigt land. Det finns ca 6 miljoner invånare, vilkas språk, religion och levnadssätt skiljer sig fullständigt från kinesernas. Inflyttning av sju och en halv miljon kineser har förvandlat tibetanerna till en minoritet i sitt eget land. Det finns ett nytt inflyttningsprogram där 100-1 000 kineser skall flytta in i Tibet i varje by eller liten stad. Det är ett sätt att förtrycka det tibetanska folket och att få en majoritet. De kineser som flyttar dit får förmåner som tibetanerna inte har och som kineserna inte har i sitt eget land. Kinesfamiljerna får t.ex. ha ett barn till, eller om de redan har två barn men det andra inga rättigheter har så får barnet rättigheter när familjen flyttar till Tibet. Plats finns det ju, men det är inte bara en fråga om plats. De dalar där man kan odla är mycket begränsade. Man försöker föra in kor i stället för tibetanernas jakar, man försöker föra in vete i stället för tibetanernas korn. På det viset blir man beroende av gödsel och annat som gör att det skall kunna gro där uppe. 1,2 miljoner tibetaner har dött som en följd av Kinas ockupation, av svält i fångläger, genom avrättning och tortyr. De arresteras och torteras fortfarande därför att de demonstrerar mot Kinas ockupation. De arresteras och torteras om de har ett kort på Dalai Dt finns en utbildningsaktion, en folkupplysning i klostren och av privata människor, en indoktrinering där folk skall avsvära sig sin lojalitet mot ibland sin religion, inte alltid men oftast, och framför allt mot Dalai Lama. Det här gör att många har börjat fly från Tibet, även om det är en mycket svår flykt. Fler och fler kommer till Dharmsala i Indien där exilregeringen sitter. Tibetanerna har fått en än svårare situation. Man bygger upp militärläger runt hela Lhasa, huvudstaden, osv. Man får inte heller längre använda det tibetanska språket i skolorna som man ibland fått tidigare. Man tvingas t.o.m. att undervisa i tibetansk historia på kinesiska. Miljöförstöringen i Tibet är enorm. Den innebär risk för en ekologisk katastrof. Utsläpp, kalhuggning och vårdslös hantering av radioaktivt avfall påverkar hela världen. Jag reste till Tibet med tre exiltibetaner som hade bott över 30 år i Sverige och Norden. När de kom hem trodde de att det skulle finnas skogsklädda berg, men dessa var i stort sett alla kalhuggna. Där betar får och getter. Ni vet hur avbetningen går när det är på det viset. Vi har fått en sak tillgodosedd egentligen som vi tar upp i en motion. USA utser Tibets ambassadör. Vi har bett om att en särskild koordinator för Tibet skall tillsättas. Det görs nu av Madeleine Albright. Behovet av en sådan kom upp i samband med Dalai Lamas besök i USA i april i år. Även om posten i praktiken innebär en ambassadörs rang försäkrar Albright att det bara är en koordinator. Kina protesterar förstås och betraktar det som en inblandning i landets inre angelägenheter. Vad vi också vill är att det internationella samfundet skall hjälpa till med eller förmedla kontakter så att det kan bli förhandlingar mellan Kina och Tibet. Tibet har numera den uppfattningen - Dalai Lama företräder exilregeringen - att man vill ha autonomi, inte självstyrelse i riktig mening. Det är det enda möjliga eller tänkbara. Vi har också talat om att stödja tibetanska radiostationer. Informationen är väldigt dålig, och många av dem som växer upp är analfabeter i Tibet i dag. Det finns en radiostation i Norge, Voice of Tibet, som sänder mot Tibet. Genom dessa sändningar sprids Det sker genom en stiftelse i Norge som samarbetar med tibetanska journalister. Det är faktiskt värre med förtrycket i Tibet än vad det har varit tidigare. Det är 20 gånger så många politiska fångar av tibetanskt ursprung i förhållande till deras antal som det är i Kina. Vi vet också att varje dag avrättas människor i Kina. En stor andel är tibetaner, alldeles för många - varje avrättning är ju en för mycket. Vi har fått brev från människor i fängelser i Tibet där man talar om förtrycket. Jag går inte in på det, vi känner väl till förtryckets ansikte. Det står på ett ställe i en tidning som jag har fått: Studera kinesiska, bli civiliserad. Det betyder att man ser på det tibetanska folket som mindervärdiga, som outbildade, som fångar, som okunniga. Men vi vet att de har en gammal kultur, vi vet att deras kunskaper är stora på många områden. Därför bör man naturligtvis låta dem utveckla sin kultur. Det var en internationell parlamentarikerkongress i Tibet. Ungefär de saker som jag har framfört och ytterligare ett antal frågor vill man att regeringarna i världen skall föra fram så att vi kan hjälpa Tibet, att landet får sin autonomi och deras mänskliga rättigheter försvaras. Jag har sett allt detta bara förvärras under det antal år som jag arbetat med Tibetfrågan. Det är alltså inte någon förbättring, bara försämring, med tvångssteriliseringar, fängslanden, tortyr, avrättningar. Man trycker tibetanerna ned i fattigdomsfällan mer än vad man behövde göra. Tidigare behövde man inte hungra i Tibet, om det inte var missväxt. Men i dag svälter barnen. De går på gatan och ber om den mat från enkla restauranger som människor inte äter upp. Detta förekommer på många ställen i världen. I Tibet är det i stort sett bara tibetanska barn som svälter, trots att tibetanerna är 6 miljoner och kineserna är 7 1⁄2 miljoner.

Herr talman! På fredag samlas EU:s regeringschefer till sedvanligt toppmöte. På dagordningen står utvidgningen av EU. Länderna i Central och Östeuropa och i Baltikum är kandidatländer. Sverige har under flera år haft biståndssamarbete med dessa länder som förhoppningsvis har underlättat för dem att så snabbt bli kandidatländer till EU. Ett vänortssamarbete har också vuxit fram på lokal och regional nivå mellan Sverige och länderna framför allt kring Östersjön. Det har också bidragit till att stärka de mål som sattes upp för biståndssamarbetet och folkligt förankra detta bistånd. Herr talman! Ryssland är det ojämförligt största landet i norra Europa. Den oerhörda potential som finns i ett nära samarbete med Ryssland måste tas till vara. Centerpartiet anser att både Sverige och Ryssland har mycket att vinna på ett närmare bilateralt samarbete. Centerpartiet vill se en samlad svensk Rysslandspolitik. Regeringen bör återkomma till riksdagen och redovisa ett förslag till en samlad Rysslandspolitik. Låt gärna det nyligen avlagda ryska statsbesöket bilda avstamp för en sådan politik. Ömsesidig insikt om behovet av ett nära bilateralt svensk-ryskt samarbete är en god grund att utveckla samarbetet från. Utskottet skriver väl om behovet av utbyggda relationer med Ryssland och besvarar centerpartiets konkreta yrkande. Jag önskar att den stora samsyn som manifesteras i utskottets betänkande ger regeringen mod att bilateralt inom EU-kretsen driva en aktiv, samlad och framtidsinriktad Rysslandspolitik. Sverige och Finland har som grannländer och militärt alliansfria EU-länder en särskild möjlighet att utgöra en bro mellan EU och Ryssland.

Samarbetet med Ryssland i Östersjökretsen, i Barentsregionen, på nordiskt plan, i EU-kretsen och inom Partnerskap för fred förhindrar oss inte att också bygga ut de bilaterala kontakterna. Centerpartiet anser att både Sverige och Ryssland har mycket att vinna på ett närmare samarbete. Huvudsakligen bör vi koncentrera oss på stöd till reformprocessen, demokratiutveckling, investeringsfrämjande insatser, miljösamarbete, stöd till utveckling av infrastruktur på telekommunikationsområdet, säkerhetsfrämjande insatser på tull och gränsbevakningens områden, insatser för att stödja uppbyggnaden av rättsväsendet och bekämpandet av den grova kriminaliteten, åtgärder för att underlätta handel och resande, akademiskt och kulturellt utbyte samt mellanfolkliga kontakter. Sverige bör i första hand prioritera sina insatser till de angränsande delarna av Ryssland, inklusive Kaliningrad. Det är också bra, vilket jag har noterat i budgetpropositionen, att man håller öppet för samarbete även i andra delar av Ryssland. Samarbetet bör ha en bred säkerhetsfrämjande inriktning. Aktuella områden är stöd till reformprocessen och demokratiutvecklingen, investeringsfrämjande insatser och miljösamarbete, särskilt när det gäller reaktorsäkerhet och hantering av radioaktivt avfall. Därför är det viktigt att det tidigare miljösamarbetet fortsätter. Centerpartiet anser slutligen att regeringen bör ta initiativ till att utreda förutsättningar för att utveckla ett bilateralt samarbete med Ryssland på totalförsvarsområdet. När vi behandlade frågan i utskottet var det till en början en stor förvåning över om detta kunde vara möjligt, men efter hand som vi diskuterade frågan blev inställningen alltmer positiv. Vi skriver också i betänkandet att det redan finns kontakter på totalförsvarsområdet. Vi i centerpartiet anser att de är bra och att de bör utvecklas.

Herr talman! I en tidningsartikel för en vecka sedan skrev chefen för Sidas östavdelning, Staffan Herrström, så här: Ryssland har stora problem men också en väldig potential. Få uppgifter kan vara viktigare än just denna, att medverka till att trygga frihet och välstånd i ett demokratiskt Ryssland. Det tror jag är någonting som vi alla i denna kammaren kan vara helt överens om. Samarbetet i Ryssland är ju hörnstenen i vårt samarbete med Östoch Centraleuropa. Det är glädjande att det är så stor uppslutning kring detta samarbete. Det framgår också av det mycket ringa antalet reservationer i betänkandet. Jag skall därför inte förlänga debatten så mycket utan vill instämma i det mesta som Göran Lennmarker och Helena Nilsson har sagt här tidigare. Jag vill bara fästa uppmärksamhet på den utvärdering som har gjorts av Sveriges samarbete med Central och Östeuropa och som överlämnades till regeringen för ungefär två veckor sedan. Utvärderingen visar ju att resultaten av samarbetet är mycket goda och att det svenska samarbetet är ändamålsenligt, effektivt och flexibelt och successivt har förbättrats. Utredaren konstaterar bl.a. att mellan åtta och nio av tio projekt uppvisar goda eller mycket goda resultat. Bara ett par projekt kan betecknas som misslyckanden. Detta är, med den kännedom som vi har om den här typen av projekt, ett mycket gott betyg. Utredaren pekar dock på två områden där det finns behov av utökade satsningar. Det ena gäller stödet för en demokratisk utveckling, särskilt samarbetet på rättsområdet. Det andra gäller jämställdhetsperspektivet. Utredaren konstaterar att den sociala utvecklingen är värre än befarat, vilket särskilt drabbar kvinnorna, och att det därför finns skäl att forma ett nytt mål för samarbetet, nämligen att främja social trygghet. Detta tycker jag är viktigt också från utgångspunkten i reservation 21 om insatser för barn, som fyra partier har ställt sig bakom. I den nämnda tidningsartikeln pekar Staffan Herrström på att det inte är någon nyhet att den sociala misären i Ryssland är stor i de flesta tänkbara avseenden. Han skriver att nästan hälften av barnen i Ryssland lever i familjer med mindre än 500 kr i månadsinkomst. Då kan man lätt föreställa sig att det för många av dem är mycket, mycket värre. Detta är bakgrunden till reservation 21 om insatser för barn, som jag härmed vill yrka bifall till.

Herr talman! Östersjön har från början haft en central plats i samarbetet med Östeuropa. Miljöproblemen ökar, och åtgärdstakten kan inte riktigt hålla jämna steg - i synnerhet som man fortfarande håller på att åtgärda gamla synder. De pengar regeringen anslagit till miljöåtgärder är fördelade på fem år. I Miljöpartiets budget har vi i stället velat fördela dem på tre år. Det innebär en ökning med 130 miljoner per år. Men tillräckligt är det inte. Många industrier och kommuner har dålig avloppsrening eller ingen avloppsrening alls. Allt släpps ut i floder som rinner ut i Östersjön. Det kommer också läckage från jordbruket. Översvämningarna i somras i floden Oder i Polen, som steg med elva meter, har ytterligare förvärrat situationen. Sida bidrog med pengar till rensning och reparation av ledningsnätet. Det är dåligt på många andra ställen också ute i landet. Överallt i länderna runt Östersjön pågår olika slags utvecklingssamarbete, och buden om Östersjöns status - bra eller dålig - varierar. I ett regeringsbeslut i juni 1995 bestämdes om ett demokratiprojekt med det långa namnet Stöd genom svenska partianknutna organ till demokratins uppbyggnad i u-länder och i-länder i Central och Östeuropa. Miljöpartiet har sedan ett år tillbaka samarbetat med De gröna i Vitryssland i ett par projekt med syfte att lyfta upp miljöfrågorna på den politiska dagordningen. Det finns två miljöpartier i Vitryssland. När de bildades med två månaders mellanrum var man helt ovetande om varandra. Det ena finns i Minsk, Vitrysslands huvudstad, och det andra finns i Gomel. Orsaken till att man bildade dem just då var olyckan i Tjernobyl. Gomel ligger inte så långt ifrån olycksplatsen, som ligger i Ukraina. Vi har under den här tiden inte haft några som helst svårigheter i vårt samarbete. Vi har haft seminarier och workshops i olika delar av Vitryssland. Vi har haft projekt i flera andra delar av Europa också, bl.a. i Ukraina och Serbien. Det är ett otroligt givande och roligt samarbete för alla inblandade, och man når människor genom den här formen av projekt, människor som man normalt inte når med traditionellt utvecklingssamarbete. I början av december kunde man i hela den internationella pressen läsa om att Vitrysslands mest kända oppositionstidning genom ett domstolsbeslut blev förbjuden att fortsätta sin verksamhet. Svaboda, som tidningen heter, var den frispråkigaste tidningen i landet. Flera andra tidningar ligger i farozonen och riskerar att få utgivningsrätten indragen. År 1977 - nu går jag tillbaka i tiden - bildades i Tjeckoslovakien Charta 77. Det var en sammanslutning kring ett medborgarmanifest. Den egentliga chartan, dokumentet, var en protest mot undertryckandet av de mänskliga rättigheterna i Tjeckoslovakien. Den undertecknades av flera hundra journalister, skribenter och f.d. politiker. Bland många andra skrev den nuvarande presidenten Václav Havel under. Jag har här i min hand ett väldigt enkelt vitt papper med maskinskriven text. Det är Vitrysslands Charta 97. Precis som i Tjeckoslovakien är den underskriven av journalister, författare och politiker. Den börjar så här: Vi medborgare i Vitryssland förkunnar härmed att de makthavandes handlingar avser att sätta våra omistliga rättigheter och friheter på spel. Vårt land styrs inte längre i enlighet med sin konstitution. Dokumentets sista rader lyder: Vi vädjar till alla Vitrysslands invånare att förena sig med vår charta och hjälpa oss att kämpa för våra rättigheter och våra friheter och att återupprätta demokrati och lag och ordning i vårt land. I Tjeckoslovakien förlorade många av undertecknarna sina arbeten och fängslades. Vad som händer Vitryssland vet vi inte; det Vitryssland som i dagarna just startat sin svåra kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Men en sak vet vi som känner Vitryssland: Vi behövs i den kampen också. Det ligger på vårt ansvar som demokratiskt land att stödja på alla sätt vi kan. Jag skulle vilja använda biståndsministerns citat: I dagens värld angår allt alla. I samband med demokratiprojektet i Vitryssland besökte Miljöpartiets biståndsorganisation ett område som drabbats av Tjernobylolyckan. En av de motioner som finns med i det här betänkandet skrevs med erfarenheter därifrån som bakgrund. Motionen kallades ursprungligen Katastrofernas barn, med den tanken bakom att det finns katastrofer som aldrig tar slut. Ofta hjälper etablissemanget vid en katastrof, en jordbävning eller vad det nu kan vara, men det finns en slags eviga katastrofer. Det gäller t.ex. minfälten, som oavbrutet förstör barns möjligheter att leva vidare på ett normalt sätt och gör dem handikappade. Likadant är det i fråga om Tjernobyl. Det intressanta i sammanträffandet med vitryska fysiker och läkare var den anknytning man själv har till barn som kommer till Sverige en månad under sommaren för att "bli friska". Min hemkommun tar också emot barn för att vistas i sommarhem under en månad. Av de undersökningar som har gjorts i Tjernobyl har det visat sig att det behövs betydligt längre tid. Det har framkommit på följande sätt: Från en liten by i Vitryssland skickades 300 barn till ett område som inte hade drabbats av de radioaktiva nedfallen i nordvästra Ryssland. När barnen hade bott där så lång tid som tre år hade radioaktiviteten i deras kroppar sjunkit så mycket som 70 %. Det berodde på att de hade ätit frisk mat. Det är egentligen allt som behövs. Med så mycket radioaktivitet har många av dem drabbats av sköldkörtelcancer. Barnen drabbas värre än de vuxna. Jag tar upp denna fråga därför att jag tror att det går att skapa någon form av biståndsprojekt. Det handlar ju om mat, och det gäller att sätta i gång. Jag tror att det skulle kunna bli ett självgående projekt. Jag vill helt kort nämna ytterligare en motion. Den handlar om kärnkraft på Kolahalvön. Var femte kärnkraftsreaktor i världen finns på Kolahalvön. Där finns också den ryska ishavsflottans bas med mer än hundra atomdrivna båtar. Där ligger också båtar som inte längre används - på land och sänkta i havet. Förvaringsplatserna är fulla, och båtarna rostar. I den ryska policyn ingår numera en omstrukturering av hela energisektorn som innebär användning av naturgas, lokala bränslen och förnybara energikällor och energibesparingar. Men det behövs pengar. Ryssland har inte ens pengar att ordna nya lagringsplatser för bränslet. Det är också någonting som vårt bistånd väl behövs för.

Herr talman! Jag funderade en hel del när jag läste moderaternas motion. Naturligtvis hade det varit bra för oss som arbetar i Vitryssland att få en ambassad i Minsk. Sedan har det varit förslag om ett honorärkonsulat och ett förslag om ett nordiskt samgående. Jag undrar vilket som är bäst? Är det bra att ha tre länders representationer tillsammans? Situationen i Vitryssland är osäker. Vi vet att många organisationer - även opolitiska sådana som inte skulle förarga någon - har inte fått stanna. Många körs faktiskt ut ur Vitryssland. Varje gång vi har åkt dit har vi förväntat oss att inte bli insläppta. Jag är inte säker på att formuleringen i moderaternas motion, dvs. att snarast öppna en ambassad i Vitryssland, är alldeles riktig.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 21 och 22. Det är ett mycket intressant samarbete som pågår med våra östra grannländer. Det tar sig uttryck i Östersjösamarbetet, i Barentssamarbetet, i Nordiska rådet och från regerings och riksdagssidan. Vi är alla glada över den utveckling där en del av våra östra grannländer också är på väg in i förhandlingar med Jag hinner tyvärr inte ta upp alla delar här. Men jag vill nämna en reservation på miljöområdet, nämligen om mottagaranläggningar för oljespill. Vi tycker att det är bra att anslag till utbildning om spilloljeuppsamling har förekommit och att det har gjorts vissa förstudier. Men nu tycker vi att det är dags att gå till handling. Vi hoppas att regeringen inte stannar vid att överväga detta utan nu verkligen hjälper till med uppbyggnaden av oljeuppsamlingsanläggningar. Det behövs ekonomiskt stöd till detta. För övrigt tänker jag koncentrera mig på den motion mitt parti har väckt om barn i riskzonen i vårt närområde. Jag vill uttrycka min stora glädje och tacksamhet över det stöd som vi också har fått från utskottets sida. I långa stycken är vi överens om att saker och ting behöver ske. Vi kristdemokrater vill gärna se att det sker litet mer omedelbart. Jag är också tacksam för uppslutningen från flera av partierna till vår reservation. Under flera år har oroande nyheter nått oss om barn som far illa i de baltiska staterna, i Ryssland och de stater som tidigare hörde till Sovjetunionen. Övergångsperioden från det kommunistiska systemet till en marknadsekonomisk modell har socialt varit mycket påfrestande för många människor. Naturligtvis måste stora förändringar ske. Men det är oerhört viktigt att inte alltför många far alltför illa under övergångsperioden. Dödligheten har stigit brant i flera av länderna, även om det inte direkt har drabbat barnen - som jag närmast tar upp i motionen. Den förväntade livslängden för män i Ryssland och Lettland är nu under 60 år. Man får se till länder som Indien och Pakistan för att finna jämförelsetal. Familjernas ekonomi har starkt försämrats. Naturligtvis drabbar det också barnen. Kriget i Exjugoslavien har gjort att sju miljoner människor har fått lämna sina hem. En tredjedel av dem är barn. Miljöförstöringen för med sig långvariga och allvarliga konsekvenser för hälsan. Eftersom barn utvecklas är de känsligare än andra för denna påverkan. Det är en skrämmande miljöförstöring som fortfarande sker i Central och Östeuropa. Vi försöker att arbeta med projekt för att avhjälpa den. Det påverkar också vår miljö i positiv riktning. Man tog inte så stor hänsyn till miljö och hälsoriskerna under den kommunistiska perioden. Spädbarnsdödligheten har stigit. I Lettland har den ökat med två tredjedelar vid en jämförelse från år 1989 till år 1995. Det finns också stora förändringar i dödligheten under fosterstadiet och den första levnadsveckan. Det finns också en viss undernäring, som visar sig i en ökning av smittsamma sjukdomar. Gamla fattigdomssjukdomar som difteri och tuberkulos kommer tillbaka. Detta gäller inte minst Estland, Lettland och Litauen, och det är oroväckande. Dessa sjukdomar var praktiskt taget utrotade. Det finns också en tendens i Centraleuropa och i de här länderna att lägga över mer och mer av ansvaret för barnens hälsa på föräldrarna. Tidigare tog skolan ett stort ansvar. I t.ex. Polen räknar man nu med att ungefär 300 000 barn ingår i skolhälsosystemet, från att tidigare ha varit 600 000 barn. Den nedgången har skett på bara tre år. Nedgången i vaccinationer är också ett allvarligt problem. Föräldrarna kan alltså inte längre lita på att skolsystemet hjälper till att utveckla deras barns hälsa. De kan inte heller längre lita på att det ger barnen den grundläggande utbildning som de behöver. I Ryssland räknar man med att det är 100 000 barn i varje årskurs som inte får någon regelbunden skolgång. I Riga i Lettland har man talat om 30 000 gatubarn. Det låter som en överdrift. I Vilnius i Litauen har man nämnt 10 000. Droger, rökning, alkohol och narkotika är tilltagande problem i både Central och Östeuropa. Där skulle jag också vilja lyfta fram det ansvar som inte minst svenska företag har. Den reklam som de inte kan ägna sig åt i vårt land ägnar sig en del av dessa företag åt på ett hejdlöst sätt i våra grannländer. Det är omoraliskt. Brottsligheten var faktiskt relativt låg under det stränga kommunistiska styret. När den politiska och sociala kontrollen släppte rusade antalet brott i höjden. Det gäller också barn och ungdomsbrottsligheten. Vi hörde häromkvällen i ett TV-program - jag tror det var 8 dagar - om skrämmande förväntningar och önskningar inför framtiden från unga människor. En stor del av pojkarna såg sig som gangstrar i framtiden, och var fjärde flicka kunde tänka sig att bli prostituerad. Den sortens förväntningar hos barn är mycket skrämmande, och det är någonting som vi på allt sätt måste motarbeta. Vi måste ge dem ett hopp för framtiden. Antalet mord begångna av ungdomar har ökat på ett oroväckande sätt i Ryssland, Lettland och Litauen. I Lettland talar man om en femdubbling från år 1989. En orsak kan vara att ungdomar här ofta är involverade i den organiserade brottsligheten, som också växer sig stark. Läget på barnhem i Rumänien gav världen en chock för några år sedan. Men i de flesta av länderna österut ökar antalet barn på institutioner. Många föräldrar orkar helt enkelt inte behålla sina barn, på grund av en svår ekonomisk situation och andra missförhållanden. Antalet barn mellan noll och tre år på institution har stigit med 35-45 % i Rumänien, Ryssland och Lettland. I Estland menar man att det är så mycket som 75 %. Och då anses Estland vara det land som snart är moget för ett EU-medlemskap. Det kan inte bara vara fråga om vad som händer på det ekonomiska området. Listan på svårigheter och problem skulle kunna göras längre. Även om det i första hand är länderna själva som måste ta itu med problemen och förändra kan vi inte vara likgiltiga för de oerhört stora svårigheter som människor i vår närhet upplever. Inte minst när det är barn som far illa kan vi inte låta bli att beröras. Vi har ett omfattande bistånd som är inriktat på vårt närområde. Det gäller förvaltningsbistånd, kunskapsuppbyggande samt stöd till utveckling av demokratiska institutioner och rättsväsende. Vi har inte någon annan åsikt än andra partier här i riksdagen när det gäller detta bistånd. Vi skall ha det, och vi skall fortsätta med det. Men jag skulle vilja säga att den utveckling som jag här har beskrivit när det gäller barn är oroväckande också när det gäller demokratins framtid. De barn som i dag inte får utbildning, vars hälsa undergrävs, som kommer in i kriminalitet, prostitution och drogberoende - på vilket sätt skall de kunna bidra till demokratins utveckling i framtiden? Det här är alltså, förutom en oerhörd mänsklig misär, ett slag mot själva demokratin. Därför vill jag säga att vi måste försöka att göra omedelbara insatser för att på allt sätt stimulera till snabba förändringar. En del är redan på gång. Jag har nämnt det i reservationen, och vi har i utskottet talat om att vi är mycket glada för vad som har skett inom Nordiska rådets närområdesutskott. Vi är mycket tacksamma för det. Jag är glad att se Margareta Israelsson här i dag. Vi hoppas att ni skall ha all framgång i ert arbete. Men vi skulle vilja, som vi har talat om, att Sida använder sina informationsinsatser för att klargöra den här situationen. De har också börjat studera hur den sociala situationen är, också för barn. De måste börja sprida detta så fort som möjligt till våra kommuner för att stimulera till vänortsprojekt. Jag tror att den här hjälpen behöver ges genom kommuner, vänorter, ideella organisationer, fackliga organisationer och alla andra typer av enskilda organisationer och kyrkor som finns ute i kommunerna, för att man på det sättet skall få mycket starka civila kontakter mellan de olika samhällena. Det här är naturligtvis ett arbete som skall ske i absolut nära samarbete med de olika berörda länderna. Vi kan också när vi ger vårt bistånd via partinära organisationer påverka våra närstående partier som vi träffar i de här länderna för att väcka deras medvetande om vad som måste ske på det här området och om att vi alla kan hjälpa till. Ett sätt att snabbt få fram pengar till det här är att använda de reservationer som har uppstått i anslagen till bistånd, främst när det gäller östbiståndet. Men jag kan inte se annat än att man också skulle kunna använda biståndsreservationer över huvud taget. Så täta skott behöver det inte vara. Man vill ju satsa extra på barn, fattiga barn i olika utvecklingsländer, men fattiga barn som står oss allra närmast, förutom de som eventuellt finns i Sverige - skulle vi kunna gå förbi dem i en sådan här situation? Vi menar att det finns medel tillgängliga i reservationerna som man kan använda. Det är informationsinsatser från Sida, och det kan naturligtvis också gå direkt via riksdagen. Man måste verkligen kartlägga och informera om de behov som finns, analysera dem och sedan stimulera och sätta i gång omedelbara hjälpinsatser. Jag yrkar bifall till reservationerna 21 och 22.

Herr talman! För endast tio år sedan var Östersjön en vallgrav i det kalla krigets onaturliga uppdelning av Europa i öst och väst, en vallgrav som förhindrade människor att obehindrat röra sig över nationsgränserna, en vallgrav som förhindrade mänskligt utbyte. Vid denna tid kunde endast fåglar, exempelvis den vackra rödspoven, flyga obehindrat över vallgraven och omedvetet över nationsgränserna i sitt sökande efter födoplatser och häckningsplatser. I dag, tio år senare, kan tusentals ungdomar från de nordiska länderna och Baltikum likt rödspoven röra sig fritt och obehindrat över den forna vallgravens gränser, i ungdomligt sökande efter nya födoplatser och utbildningsplatser. Och vem vet - kanske även efter nya häckningsplatser? Om man ser till antalet motioner och motionernas innehåll förstår man med vilken bredd och vilket djup samarbetet mellan Sverige och Central och Östeuropa har utvecklats. Det är oerhört glädjande att så många berörs av detta som i dag har blivit ett naturligt inslag i vårt arbete. Exempelvis kan nämnas att 185 kommuner och regioner i landet har någon form av vänortssamarbete med länder på andra sidan den forna vallgraven. Siffran ökar ständigt. Detta är ett bevis på att samarbetet har brett folkligt stöd och att det finns engagemang. Under 1998 kommer vi att fortsätta med att utveckla samarbetet och intensifiera insatserna för att bistå de länder som skall förhandla om ett medlemskap i EU. Förhoppningsvis omfattar det fler länder än vad EU-kommissionen föreslagit. Den svenska regeringen arbetar just nu frenetiskt för att inför avgörandet om några dagar övertyga de länder som fortsatt är tveksamma om en gemensam förhandlingsstart. Utvidgningen av EU är motorn i skapandet av ett Europa med gemensam säkerhet, ett Europa med respekt för minoriteter, demokrati och mänskliga rättigheter och ett Europa där välståndet delas av alla och inte bara några få. Vi tänker förutom detta främja regional utveckling i norra Europa genom att aktivt verka för undanröjande av handelshinder och andra problem som står i vägen för ett ökat utbyte av varor och tjänster. Samarbete skall dessutom användas till att genomföra planerade insatser inom den sociala sektorn och hälso och sjukvården i Ryssland, främst då det gäller äldreomsorg och vård av handikappade barn. Riksdagen kommer dessutom i vår att få en särskild proposition om det fortsatta samarbetet med År 1995 beslöt riksdagen om ett flerårsprogram för vårt samarbete och anslog då över 4 miljarder kronor till detta arbete. Fyra mål ställdes upp: 3. Stödjandet av en socialt hållbar ekonomisk utveckling Sveriges samarbete under 1998 fullföljer den verksamhet som bedrivits för att uppfylla dessa mål. Utskottet bifaller regeringens förslag i budgetpropositionen att anvisa 810 miljoner kronor för vårt samarbete med Central och Östeuropa nästa år. Flera motionärer har beskrivit den oro vi alla känner över barnens situation i de forna kommunistländerna. Utskottet delar motionärernas syn att man särskilt skall framhålla vikten av att barnens behov uppmärksammas i samarbetet. Sverige bidrar med stöd till upprättandet av fungerande socialförsäkringssystem och hälsovård i flera av länderna. Stöd har också givits till projekt för handikappade barn genom att man utvecklat alternativ till institutionsvård i bl.a. Litauen och Ryssland. Utskottet förutsätter att barnens situation kommer att ägnas större uppmärksamhet i den särproposition som kommer att föreläggas riksdagen i vår. Utskottet gläds åt det initiativ Sverige tagit till regionalt samarbete om barnets rättigheter som en uppföljning av världskongressen mot sexuell exploatering av barn. Herr talman! Rödspoven, tillsammans med ett antal motionärer, bekymrar sig också över miljösituationen i Östersjön. De största föroreningskällorna är avloppsvatten från hushåll och industrier samt jordbrukets läckage av näringsämnen. Miljöinsatser inom jordbruket prioriteras av regeringen. Vad gäller avloppsreningen kan sägas att Sverige hittills tecknat avtal om delfinansiering av sju större vatten och avloppsprojekt i Baltikum, Polen, Ukraina och Ryssland. Kärnsäkerhet och Tjernobyl är också ämnet för ett flertal motioner. I arbetet för att förbättra kärnsäkerhet och strålskydd har det svenska stödet kanaliserats genom Statens kärnkraftsinspektion och Statens strålskyddsinspektion. Det handlar om frågor om reaktorsäkerhet, strålskyddsåtgärder, hantering och omhändertagande av radioaktivt avfall samt förbättrad beredskap. Stödet avses nu i större utsträckning inriktas på att stärka mottagarländernas säkerhetsmyndigheter och på åtgärder för att förbättra säkerhetskulturen. Vad gäller den havererade reaktorn i Tjernobyl kan nämnas att en ny inkapsling av reaktorn planeras, och att syftet är att stänga hela kärnkraftverket senast år Vad gäller demokrati och respekten för mänskliga rättigheter görs tyvärr inte bara framsteg. I Vitryssland kan vi i stället se att utvecklingen går åt fel håll. Utskottet oroas över situationen i Vitryssland och hälsar alla projekt som främjar en demokratisk utveckling med glädje. Arbetet på detta område behöver dock intensifieras. EU har i september i år haft en ingående debatt om Vitryssland. Slutsatsen är att EU inte vill isolera Vitryssland och att EU är berett att stödja en verklig demokratiseringsprocess. Samtidigt markerades att en förutsättning för utveckling av dessa förbindelser är att Vitryssland visar respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Men här behöver mer göras, och utskottet markerar sin positiva hållning till alla projekt som kan främja en demokratisk utveckling i Vitryssland. En ökad kontakt mellan enskilda organisationer kunde utgöra frön till en demokratisk utveckling i Vitryssland. Vad gäller samarbetet med Ryssland har flera motionärer förespråkat att nya områden i Ryssland skall omfattas av vårt samarbete. I årets budgetproposition anges att den geografiska inriktningen på regionerna i Ryssland och Kaliningrad kvarstår, men att möjligheterna skall finnas att genomföra insatser även i andra områden i Ryssland. Regeringen anger också att hög prioritet skall ges till Ryssland förutsatt att reformprocessen medger fortsatt effektiva insatser. Utskottet ser positivt på den utveckling av förbindelserna med Ryssland som skett och förutsätter att samarbetet kommer att utvidgas både geografiskt och innehållsmässigt. Med detta, herr talman, tror jag att jag har svarat på de flesta motioner och yrkanden och vill därmed yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det är riktigt: Vi hade en debatt för ett tag sedan, och då handlade det mer om blåkråka. Göran Lennmarker glömde den svarta storken, som också kan röra sig från Baltikum över till Sverige. Vi har redan diskuterat en ambassad i Minsk. Det går att läsa i protokollen vad som gäller. Göran Lennmarker hänvisar till den utvärdering som är gjord av samarbetet med Central och Östeuropa. Regeringen kommer att lägga fram en särskild proposition i vår. Det är hypotetiska frågor Göran Lennmarker ställer till mig nu. Vad kommer att stå i propositionen? Självklart kommer det där att ges en samlad bild av och ett utmärkt förslag till hur vi skall utveckla samarbetet med Central och Östeuropa. Självfallet kommer den att innehålla detta. Det som är lustigt med Moderaternas agerande är att man inte framför någon kritik mot innehållet i vårt samarbete med Central och Östeuropa. I stället skjuter man in sig på formerna. Jag tycker att det är lustigt att man pekar på Östersjömiljarden. Göran Lennmarker säger att den står till statsministerns förfogande. Han sade själv förut att utveckling i Baltikum sker i ett rasande tempo. Då är det väl bra att Statsrådsberedningen har en möjlighet att agera effektivt och snabbt om saker händer.

Fru talman! När det gäller Östersjömiljarden måste jag säga att det är tydligt hur Moderaterna ändå agerar i den politiska debatten. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde kritiserades den av Moderaterna för att göra för litet vad gäller samarbetet med Central och Östeuropa. Man ropade: Mera, mera, mera! När regeringen väl gör något kritiserar Moderaterna formerna och börjar diskutera om det inte är onödigt att det ligger på Sida eller att det rör sig om 1 miljard på Statsrådsberedningen. Det väsentliga är vad som görs. Bertil Persson har tidigare talat om att det viktiga i biståndet till u-länderna är effektiviteten och vad som i verkligheten blir utfallet. Samma sak måste väl ändå gälla här? Moderaterna kritiserar formerna av ett enda skäl, nämligen att statsministern har ett litet politiskt utrymme att markera sin närvaro i Östersjön. Naturligtvis tycker inte Moderaterna att det är speciellt roligt.
Fru talman! Jag är tacksam för de positiva ord Urban Ahlin sade om vår motion om barnen i närområdet. Det vi efterlyste i reservationen var att man snabbt skulle komma i gång med ökade insatser. Jag vet att vissa insatser har gjorts, men när man ser de oerhörda behoven måste man ändå tillstå att det är en droppe i havet. Jag skall inte förringa det som görs. Det är mycket fint. Ideella organisationer av olika slag och kyrkor är redan mycket aktiva i det arbetet. Jag tror att det vore väldigt viktigt att svenska folket fick klart för sig vilken nivå behoven ligger på och att det avsattes resurser för omedelbara insatser. Insatserna skall naturligtvis planeras, men de olika organisationerna måste då veta att de kan få stöd. Då kommer de också att vara villiga att göra insatser. Jag vill också nämna en annan sak i debatten, nämligen att jag tror att det är just den här typen av bistånd och samarbete som kan öka biståndsviljan, vilken faktiskt är i sjunkande. Det här är något som ligger nära människor. Det gäller barn, och det gäller barn i vårt närområde. Jag tror att dessa kontakter också kan sprida sig exempelvis till näringslivet. När man inom näringslivet utökar sina handelsförbindelser kan man också påverka de människor på andra sidan Östersjön som redan har fått det bättre ställt, så att dessa blir intresserade av att sätta i gång liknande projekt i sina egna länder. En brett anlagd satsning som kommer i gång omedelbart kan alltså få väldigt vittgående följder.
Fru talman! Precis som Ingrid Näslund säger är vi överens om mycket i den här frågan. Utskottsmajoriteten har också svarat mycket positivt på kristdemokraternas motion. Också vi tycker att man skall intensifiera arbetet för barnens rättigheter i Central och Östeuropa. Det råder inget tvivel om den saken. Det fanns däremot en sak i Ingrids tal som jag stördes litet av och som jag skulle vilja fråga henne om. Hon talade om närområdet, att det handlar om barn väldigt nära oss. Jag blir litet bekymrad när hon säger så. Mig berör det lika illa om jag hör talas om ett gatubarn i Riga som om jag hör talas om ett föräldralöst barn i Rwanda. För mig är avståndet inte av betydelse för solidariteten och känslan för barnen i världen.
Fru talman! Jag håller helt och hållet med Urban om den saken. Jag reagerar på precis samma sätt. Men när det gäller barn i vårt närområde tycker jag att vi har ett minst lika stort ansvar. Skillnaden är den att människor i det här fallet har lättare att engagera sig på ett personligt sätt. De kan t.o.m., som fåglarna som Urban har pratat om, nu resa över gränsen och själva med sina egna ögon ta del av hurdan situationen är. De kan bli direkt involverade i olika hjälpprojekt. Det gör att det kan påverka biståndsviljan. Därför är det bra. Det kommer i förlängningen även barn och andra i avlägsna länder att få nytta av. Om vi genom intensifierade insatser nu kan påverka demokratiutvecklingen och kriminaliteten i dessa länder kommer världen i övrigt att få nytta av det framöver.
Fru talman! Ingrid och jag är som sagt överens om mycket. Däremot ställer jag faktiskt inte upp på resonemanget att använda barn i vårt närområde som något slags murbräcka för att öka biståndsviljan, för att i nästa skede stödja barn som svälter i resten av världen. Jag är ledsen, men jag ställer inte upp på det. Alla barn som behöver hjälp skall vi också försöka hjälpa på bästa sätt.

Fru talman! Jag trodde först att jag hade hamnat i någon ornitologisk debatt. Med tanke på Göran Lennmarker, Urban Ahlin och mig kanske vi i stället för de andra arterna skall tala om "den vita mittbenan". Jag skall säga något i anslutning till motion U606. Det gäller Vitryssland, som har diskuterats i olika omgångar i debatten. Kammaren har ju tidigare i dag diskuterat frågan om en svensk ambassad i Minsk. Avsaknaden av en sådan och svårigheterna för medierna, såväl inhemska som utländska, att verka i detta grannland, som det ju faktiskt är, gör att vår information är ganska bristfällig. Vi vet också att mycket elände pågår i det fördolda i det som de facto är en diktatur. Utskottet skriver i sitt betänkande bl.a. att man ser positivt på att ett särskilt program nu planeras inom EU för att främja demokratiseringsprocessen i Vitryssland. Detta program innebär stöd till massmediernas frihet och till enskilda organisationer. Utskottet har vidare erfarit att ett seminarium kommer att hållas i samarbete med Östersjöinstitutet i Karlskrona under hösten om det civila samhällets betydelse för den demokratiska utvecklingen. Man säger vidare att man ser positivt på sådana initiativ som kan främja en ökad kontakt med enskilda organisationer och som kan bidra till en demokratisk utveckling i landet. Urban Ahlin nämnde här något liknande. Jag skall också referera något annat. Det gäller ett av de fåtaliga pressalster som har lyckats komma ut ur detta i nuläget relativt slutna land. "Domstolen i Minsk behövde bara sammanträda femton minuter när den nyligen beslöt att landets mest kända oppositionstidning, Svaboda," - som alltså betyder frihet - "skall förbjudas att komma ut. Åtalet mot Svaboda var rest av Statens kommitté för pressfrågor, det vill säga den av president Lukasjenko kontrollerade statliga instansen för presscensur. - Svaboda som publicerats sedan 1990 av demokratiska krafter i Vitryssland var den mest kända och frispråkiga oppositionstidningen i landet." Flera andra tidningar har fått varningar, säger man från ledande oppositionskretsar. Vad gör man då nu i Vitryssland? Jo, efter tjeckiskt mönster från 70-talet bildar man Charta 97, för att bl.a. upplysa om den ökande repressionen. Till de hittillsvarande undertecknarna hör Vitrysslands förre president Stanislav Sjusjkievitj och talmannen i det upplösta parlamentet, Simeon Sjarecki. Fru talman! Det finns en del som vill dela in mänskligheten i dem som inte ser att någonting händer, dem som ser på när någonting händer och dem som ser till att någonting händer. Skulle jag döma utifrån det alster som har kommit från utskottet med anledning av de här frågorna skulle jag vilja karakterisera utskottet - om man nu kunde personalisera det - som någonting mittemellan sådana som ser på när något händer och sådana som inte ser att något händer. Jag tror inte att man i Vitryssland är särskilt hjälpt av ett eller annat seminarium eller av att vi avvaktar utvecklingen. Jag skulle faktiskt vilja se litet aktivitet från svensk sida i den här frågan.

Fru talman! Jag skall säga några ord med anledning av motion U803 från Vänsterpartiet om Barentssamarbetet. När Barentsrådet bildades 1993 var arbetet för en hållbar utveckling och hänvisningar till Riodeklarationen och Agenda 21 det mest framträdande målet. Nu har det snart gått fem år, och så förfärligt mycket har ännu inte hänt i området vad gäller miljön. Före Sveriges EU-medlemskap lovade den dåvarande miljökommissionären Paleokrassas att miljösituationen på Barents skulle bli en EU-fråga när Sverige väl blev medlem. Under den här tiden har miljarder satsats av unionen på att förbättra kärnkraftssäkerheten i övriga Öst och Centraleuropa - det rör sig väl om närmare 4 miljarder kronor. Men resurserna till Kolahalvön och problemen där har blivit mest en rännil. Vi menar att det fordras en mycket kraftfull internationell samordnad insats för att ta itu med de här problemen. Sverige har i och för sig tagit kärnkraftverket i Ignalina under sitt beskydd, och enligt fjolårets UD-rapport har Sverige satsat ungefär 210 miljoner kronor i Litauen. I dagens betänkande nämns inga siffror när det gäller de pengar som avsätts till SSI för fem akuta projekt rörande hantering av radioaktivt avfall. Totalt rör det sig dock om ca 15 miljoner kronor till SSI och till Överstyrelsen för civil beredskap som har inriktning mot kärnsäkerheten på Enligt miljörörelsens uppgifter är det inte främst kärnkraftverket i Poljarny Zory ca 10 mil från finska gränsen som är ett problem. Det finns i området ett sextiotal utrangerade atomubåtar, ett par tusen atomstridsspetsar, tusentals ton radioaktivt avfall som förvaras under oacceptabla förhållanden och cirka hundra fartyg av olika slag med atomkraftdrift som mer eller mindre används. Det finns fortfarande ingen ordentlig plan som beskriver hur man skall ta itu med risken för kärnkraftshaverier och andra miljöhot i området. Det är visserligen glesbefolkat, men jag menar att sannolikheten för olyckor är så pass mycket större än den är i ett verk av Ignalinas typ att det borde vara minst lika angeläget att nu gå över till massiva insatser på Kolahalvön. Vi borde också känna oro inför hur man hanterar miljökämpar som försöker informera oss och bekämpa den här situationen. Ett exempel är den ryske marinofficeren Alexandr Nikitin. Han hade hjälpt miljörörelsen att få fram information om kärnkraftreaktorer och avfall i Kolaområdet och dömdes för spioneri. Efter en internationell kampanj släpptes han för ett år sedan. I Ryssland har det riktats mycket kraftig kritik mot FSB, som är KGB:s efterträdare. FSB anklagas för att ha begått en rad lagbrott när man ingripit mot Nikitin. Nu har FSB struntat i det här och den 9 november presenterat nya anklagelser. Man begår därvid samma fel som tidigare enligt den ryska lagstiftningen. Jag förutsätter, fru talman, att regeringen noga följer fallet Alexandr Nikitin och bevakar att Ryssland följer de internationella konventioner man har anslutit sig till när fallet behandlas. Jag lyssnade också när Urban Ahlin talade om hur fritt det var att röra sig över gränserna. Jag måste säga att de som praktiskt sysslar med vänortssamarbete och försök till affärsverksamhet med Ryssland via norra Finland absolut inte skulle känna igen sig. Vad de säger till mig är att det bara blir svårare och svårare. Visumhanteringen har blivit allt dyrare. När visumhanteringen nu har lagts ut på resebyråer kostar det ungefär 500 kr att få ett visum till Ryssland. För en vänortsgrupp på 10-20 personer som skall resa blir det väldigt dyrt, och för företagare som skall resa ofta blir det naturligtvis orimliga kostnader för dessa visum. Jag kan ta ett exempel. I förra veckan avgick en last med begagnade skolbänkar som man ville skänka till en skola i Kandalaksja som ett stöd till barnen i den skolan. Redan i juni begärde man att få föra över skolbänkarna som en gåva utan tull. Ett ämbetsverk i Moskva godkände inte skrivelsen eftersom det saknades uppgifter om vikt och pris på skolbänkarna. Man fick skicka en ny skrivelse, och så småningom fick man godkänt. När man sedan kom med en lastbil till gränsstationen konstaterades att det bara var finnar som fick passera gränsen och inte svenskar. Således måste man anställa en finsk chaufför och intyga att han var anställd, så att han kunde köra över på den ryska sidan. Sedan skulle man också betala transporten från gränsen till skolan. Pengar får inte föras över gränsen, utan då måste man gå via en gåva som en person kan ge till en annan person i Ryssland. Chauffören fick då ha pengar och personligen överlämna en gåva som i sin tur kunde betala transporten av bänkarna. Så småningom hamnade bänkarna där de skulle. Men då kom tullen och låste in dem i en gymnastiksal som sedan plomberades. Där står de nu sedan förra veckan i väntan på att en myndighet i Moskva skall fatta beslut om att skolbänkarna kan användas. Det här är alltså en ren parodi. Jag tycker att det är otroligt att man kan beskriva det här som att det har uppstått någon sorts frihet i de kommersiella förbindelserna. Det är helt nödvändigt att stora resurser sätts in för att nå överenskommelser på det här området, så att gränsformaliteter av det här slaget kraftigt kan reduceras. Jag yrkar bifall till reservation 21.

Fru talman! Efter givande och öppenhjärtiga samtal på det finska konsulatet steg vi rakt in i en buss som tog oss ut till gatubarnens S:t Petersburg. Bussen var fylld av ljumma piroger och hett, sötat te. I framsätet satt den kvinnliga biståndsarbetarens livvakt. Maffian var ute efter henne, då hon utgjorde ett hinder för deras möjligheter att härja fritt bland gatubarnen. Droger, prostitution och aids är barnens dagliga hot. Dit hör numera även risken att bli mördad så att kroppen kan plundras på attraktiva kroppsdelar för den tilltagande internationella svartabörshandeln med inre organ. Närvaron av delar av Nordiska rådets arbetsgrupp för barnens situation hade föranlett livvakten att kalla in några kolleger som följde efter vår lilla buss. När vi så småningom stannade till ute i ett bostadsområde måste vi invänta "grabbarnas" kontroll av omgivningen innan vi kunde stiga ur. Det hela var så absurt. Vi hade kommit för att se på barnens situation, men den ansågs så farlig för oss som var vuxna. Hur farligt är det då inte att vara gatubarn i S:t Petersburg? Så stod vi där till slut. Det var mörkt och mycket kallt när barnen så småningom dök upp. Ett tjugotal barn från 6 till 18 år flockades runt Lisa, teet och pirogerna - barn med blanka ögon och plastpåsar med lim i händerna. En liten 8-årig pojke visade sig egentligen vara en flicka. Kepsen och den pojkaktiga framtoningen var hennes sätt att söka undvika sexuella övergrepp. I den stunden blev jag nog mer mamma än parlamentariker. Jag kände ett stort behov av att krama om barnen, att värma dem och skydda dem från allt ont. Den brutala verkligheten gjorde sig dock påmind då Lisa sade att vi inte skulle ta i dem för att undvika smitta från alla sjukdomar som florerar på gatan. Det förklarade också den lilla flaska vodka hon hade att tvätta händerna med. Barnen tog oss med till sin övernattningsplats i en källare. En cigarettändare var den enda belysning som hjälpte oss se vägen ned till den övergivna industrilokalen. Det var smutsigt, kallt och inpyrt med rök, men de hade ändå funnit en plats att gömma sig på tills polisen kastade ut dem. Det här är en stark minnesbild från arbetet i arbetsgruppen för barnens situation i Nordens närområden. En annan är de pojkar som vinkade till oss när vi besökte häktet utanför Tallinn, där de satt på obestämd tid utan rättegång, sysslolöst sammanträngda på en yta av 10 m2 på fyra pojkar. Ännu en kommer från en institution i Murmansk för handikappade barn. Doften av urin slog emot oss när vi steg in i lokalen, där uppklädda barn satt uppsträckta med var sin leksak, redo att fotograferas av den medföljande nordiska pressen. Det tog inte många minuter att konstatera att framför oss satt fullt normala barn vars enda handikapp var att de fötts av föräldrar som skulle komma att överge dem. En barndom innebärande en uppväxt på institution är ett öde de delar med 1 miljon andra barn i Östeuropa. Att vara ordförande för Nordiska rådets arbetsgrupp har varit en engagerande uppgift. Nu är det arbetet avslutat och jag har valts till rapportör med uppgift att fram till sekelskiftet göra rapporten känd samt delta i planering och genomförande av dess rekommendationer. Det är mycket glädjande att utskottet har velat uppmärksamma vårt arbete, och jag tror säkert att Inger Koch, som var en av ledamöterna i gruppen, har varit delaktig i det. Jag kan informera om att rapporten nu finns tillgänglig på flera språk. Utöver de skandinaviska språken och finska finns den även på ryska, de baltiska språken och engelska. Vi har under arbetets gång knutit kontakter med barnrättsorganisationer, enskilda entusiaster, människor som arbetar på departement och människor som står mitt uppe i problemen, men också med våra kolleger parlamentarikerna. Det är viktigt att komma ihåg att Nordiska rådet i det här fallet inte bara skulle uttala sig och säga: Så hemskt de har det där borta, nu måste vi göra någonting åt det. Det stadiet har vi lämnat. Nu är det aktion och aktivitet som krävs. Som parlamentariker måste vi vända oss till våra kolleger och säga: Nu krävs det handling, nu krävs det politisk vilja. Jag vill understryka att vi i vår rapport inte tycker att den viktigaste uppgiften är att Nordiska rådet tar fram ekonomiska medel. Vi kommer att komma till de frågorna, och de ekonomiska insatserna är naturligtvis av mycket stor betydelse. Men det är handling och politisk vilja som är de viktigaste ingredienserna för oss att förmedla till våra kolleger. Låt mig avslutningsvis, fru talman, litet kort få beröra en av våra rekommendationer, som också utskottet nämnt, nämligen tanken på att genomföra något slags lokal eller regional uppföljning av First call for children som går under arbetsnamnet Baltic call for children. Detta skulle genomföras om exakt ett år här i den svenska riksdagen på den dag som i Sverige så ofta benämns Nobeldagen. Det hör kanske till att göra det, men det handlar också om att vi nästa år kan fira att det har gått 50 år sedan tillkomsten av de mänskliga rättigheternas konvention. Då skall vi träffas, parlamentariker och organisationer från Norden och från vårt närområde, för att öppenhjärtigt diskutera situationen för barnen, inte bara i vårt närområde utan också i Norden.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande nr 1 behandlas utgiftsområde nr 22. Beträffande budgetramarnas storlek har vi moderater inga stora och avgörande avvikelser från majoritetsskrivningarna. Däremot finns det när det gäller transportväsendets innehåll, inriktning och funktion avgörande och strategiska skiljelinjer. För oss moderater är transporter och kommunikationer, precis som energi, nödvändiga ingredienser i all ekonomisk aktivitet. Den positiva välfärdsutveckling som vi har haft i vårt land under det senaste århundradet är i stor utsträckning direkt förknippad med ökad handel och därmed ökade transporter och ökad kommunikation. För ett litet land som Sverige är möjligheten till fri handel över gränserna av speciell betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Nationell konkurrenskraft för tryggad sysselsättning och miljö förutsätter därför både ökande och miljöanpassade transporter. Högt ställda krav på god miljö och varaktig hushållning med resurser måste också i hög grad påverka utformningen av transportsystemet. För enskilda människors välfärd är goda kommunikationer avgörande. Rörligheten är ett väsentligt inslag för god livskvalitet och en grundförutsättning för ett fungerande vardagsliv. Goda kommunikationer underlättar arbetspendling och ökar möjligheterna att kombinera en god boendemiljö med en stor och bred arbetsmarknad. Informationsteknikens möjligheter måste därför utnyttjas fullt ut för ett intelligentare och effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur. Satsningarna inom området måste intensifieras. Socialdemokraterna ger uttryck för en stark vilja att minska alla typer av transporter genom höjda avgifter, skatter, regleringar och andra begränsningar i syfte att åstadkomma en uthållig och hållbar miljöbelastning, i stället för en miljöanpassning av transporterna i sig. Det bestående intrycket blir att stora delar av transportsystemet därför centralplaneras med mycket svaga inslag av marknadsstyrning. Framtidstron, framstegsvänligheten och tron på utvecklingen av ny kunskap och teknik är därmed svaga. Den valda inriktningen är enligt vår uppfattning omöjlig att förena med ekonomisk återhämtning, full sysselsättning och en rimlig levnadsstandard. Därmed kommer heller inte de resurser att skapas som behövs för att kunna åstadkomma nödvändiga miljöförbättringar. Som övergripande strategi måste därför transportpolitiken grundas på kundernas efterfrågan av transporter och likaså på kundernas krav på miljöanpassning av desamma. Den fortsatta inriktningen måste klara följande grundmål: För det första gäller det att skapa ett kundorienterat, snabbt och effektivt transportsystem som utgör en klar konkurrensfördel för svenskt näringsliv och därmed för svensk sysselsättning För det andra skall transportslagen stegvis och målmedvetet miljöanpassas i takt med den allt snabbare teknikutvecklingen.

Detta kan uppnås bl.a. genom fortsatt avreglering och full konkurrensutsättning inom samtliga trafikslag. Därmed tillgodoses kundernas efterfrågan i stället för de centrala planerarnas. SJ bör sättas på bolag och konkurrensutsättas fullt ut. En uppdelning av SJ i ett mera renodlat bolag för godstransporter helt eller delvis ägt av godsköparna, ett för fjärrtågen och ett för den regionaltrafiken, bör närmare övervägas. Banverket. Trafikeringsrätten på järnvägen bör upplåtas av Banverket. Den långväga busstrafiken bör släppas fri. Konkurrensvårdande åtgärder bör vidtas för inrikesflyget. De statliga flygplatserna får ett konkurrensfrämjande mål, samtidigt som privata medfinansiärer prövas. Småflygplatsernas ersättning bör prövas efter "värdet" av inmatade passagerare till de större flygplatserna respektive de regionalpolitiska satsningarna. Byggande, drift och underhåll av infrastrukturen bör upphandlas i konkurrens eller privatfinansieras där så är möjligt. Ett uttalat mål med ett ökad privat ägande och ett strikt kommersiellt beteende i de kommunägda hamnarna bör även genomföras och stuverimonopolet bör avskaffas. Det finns även skäl att satsa mera på elektroniska trafiksystem för att få en effektivare trafikledning, en bättre miljö, en ökad säkerhet och ett bättre kapacitetsutnyttjande. Vi är också öppna för att i förekommande fall använda väg och broavgifter för att delfinansiera tidigareläggning av investeringar, för att avhjälpa trängsel och för att skapa fungerande trafiksystem. Investeringar i drift, underhåll och infrastruktur skall enligt vår uppfattning styras dit där transportarbetet finns eller kan förväntas uppstå. Stråktänkandet vad avser godsflödet måste man därför ta hänsyn till. Hamnarna som trafikknutpunkter/omlastningsterminaler har enligt vår uppfattning inte beaktats i tillräcklig utsträckning. Alla åtgärder måste styras respektive fördelas efter största möjliga ekonomiska effektivitet. Pålagorna bör kopplas till insatser på respektive område. Därför tycker vi att man bör pröva och utreda en affärsverksmodell vad avser Banverket och Vägverket, precis som när det gäller sjöfart och luftfart. Storstädernas trafiksystem måste lösas skyndsamt, och långsiktigt, inom ramen för samma metoder och miljökrav som ställs i övriga landet. Detta är av stor betydelse, inte minst vad avser Uppland som många gånger har större behov av detta än själva storstäderna. Det mest centrala i arbetet med att hitta vägen till det miljöanpassade transportsystemet måste vara att komma till rätta med växthusgaserna och de problem som är relaterade till dessa. Den teknikutveckling som pågår i alla biltillverkande länder kommer att resultera i energieffektivare fordon. Detta uppnås genom att vidareutveckla och produktionsanpassa material och komponenter. För att Sverige skall kunna hålla jämn takt med sina konkurrentländer är det viktigt med en fortsatt effektiv forskning och framtagning av nytänkande inom bilindustrin. Vi anser att miljömålen väl kan uppnås genom en stegvis och fortsatt målmedveten miljöanpassning i internationellt samarbete av respektive transportslag. Sverige kan i viss utsträckning gå före och agera föredöme, men det får inte leda till väsentliga förluster av konkurrenskraft för näringslivet. En miljöanpassning av transportsystemen måste vara folkligt förankrad för att kunna uppnås. Detta försvåras allvarligt genom beslutet att avveckla en reaktor på ett år med ökad fossilanvändning av kol, olja och naturgas som följd. Enbart det beslutet innebär mellan 4 och 6 miljoner ton ökade utsläpp av växthusgaser. Detta motsvarar ungefär en tredjedel av allt transportarbete på väg. Detta kan inte vara förenligt med en offensiv miljö och transportpolitik. Vid miljöjämförelser mellan de olika trafikslagen bör självfallet elen till järnvägen bedömas efter den sist producerade kilowattimmen, dvs. att man måste använda kolkondenskraftverk enligt gängse nationalekonomisk teori som jämförelsegrund. Vid en sådan jämförelse mellan trafikslagen visar sig tåg, buss, bil ge likartad miljöbelastning i förhållande till ett halvfullt tåg, en halvfull buss och en halvfull bil, dvs. att det avgörande är hur effektivt man använder antalet sittplatser. Det innebär att utländska buss och lastbilsflottor fritt kan konkurrera i hela Europa. En hårdare beskattning och restriktivare regler för svenska fordon riskerar att leda till en ensidig utflaggning av bussar och lastbilar och därmed även en utflaggning arbetstillfällen. Sverige har en av de äldsta lastbilsflottorna. Fasta fordonskostnaden är den näst högsta i Europa. Dieselkostnaden inklusive skatt är en av de högsta. Detta är enligt vår uppfattning inte acceptabelt. Endast 6 % av transporterna går över 30 mil. Det innebär att de olika trafikslagen i stor utsträckning är komplementära. Vi skall heller inte i onödan leka med egna tekniska standarder och särregler som kan öka kostnaderna och därmed minska konkurrenskraften för svensk industri. Jag har tidigare påpekat att vi är öppna för vägoch broavgifter som används för att finansiera tidigareläggning av åtgärder för att få bort trängsel och köer. Vad gäller trafiksäkerheten och nollvisionen delar vi målsättningen, men vi vill samtidigt markera vår principiella syn, att de åtgärder som genomförs måste ha folklig förankring. Delmål bör därför uppställas. Det finns också anledning att erinra om den kraftiga nedgången i antalet döda under senare år i trafiken. Jag delar heller inte den övertro på samhällsekonomiska analyser och kalkyler som den socialdemokratiska trafikpolitiken grundar sig på. Samhällsekonomiska kalkyler måste vara tydliga, rättvisande och brett accepterade för att fullt ut kan användas som beslutsunderlag som majoriteten tenderar att göra. Så är i dag inte fallet. I de samhällsekonomiska kostnader som transportslagen skall bära genom "internalisering" av dessa kostnader i gällande skatter och avgifter tas inte hänsyn till transportslagens helt avgörande samhällsekonomiska nyttor, t.ex. transporter för arbetsresor, brandbekämpning, olycksfall, bredare arbetsmarknad. I betänkandet behandlas även Göteborgsdelen av storstadsuppgörelsen. Den är för oss helt oacceptabel. Det är för oss oacceptabelt att genomföra en storstadsuppgörelse för Göteborgs infrastruktur när vi inte har någon långsiktig finansiering för kostnaderna, när det sker i öppen konfrontation med en mycket stor opposition i Göteborg och i avsaknad av en långsiktig uppgörelse som kan bli bestående över genomförandetiden och därmed över flera mandatperioder. Vi moderater kommer inte att respektera detta beslut vid förändrade majoritetsförhållanden. Vi betraktar beslutet som djupt ansvarslöst. Det riskerar att leda till kapitalförstöring. Vi kan heller inte acceptera att riksdagen avhänder sig all påverkan vid anslagsfördelningen mellan vägoch järnvägsinvesteringarna. Majoriteten överlåter därmed en betydande beslutanderätt från riksdagen till regeringen, något som är oacceptabelt. Det är också oacceptabelt att starta nya statliga bolag för att bygga infrastruktur och låna upp hela investeringskostnaden utan att rimliga intäktsflöden finns till bolagen. Det är i praktiken en dold statsupplåning, som skall förräntas och amorteras under lång tid. Därmed kommer det att belasta de löpande anslagen för aktuella regioners framtida infrastrukturinvesteringar under många år. Socialdemokraterna tar inte heller till vara Sveriges nationella intressen på teleområdet. Vi anser att en ny nummerplan bör genomföras så snart som möjligt. Det bör bli ett riktnummerområde för hela Sverige. Man bör få möjlighet att ta med sig sitt gamla telefonnummer när man flyttar inom landet, s.k. nummerportabilitet. Det måste påskyndas. Det finns risk att Sverige hamnar på efterkälken. Ett av Sveriges teknik och kunskapsintensivaste företag, Telia, ges inte tillräckliga möjligheter att expandera och ta till vara de affärsmöjligheter som ges. Industriella kluster som Telia, Ericsson och den s.k. software-industrin är en av nycklarna till Sveriges framtid. På ett år har värdet på Telias aktier fallit med 10 miljarder. En privatisering av bolaget önskas av såväl företagsledning som fack. Varje dröjsmål minskar därmed värdet på bolaget, ger förlorade arbetstillfällen och sämre utvecklingspotential. Fru talman! Sverige är ett land utanför Europas kärna. Många konkurrenskraftiga industriföretag tenderar att utvecklas till monteringsindustrier med full internationell konkurrenskraft av varje enskild komponent. Det innebär kraftigt ökade krav på punktliga leveranser, val av transportmedel efter varuvärde. Transportslagen kompletterar därmed varandra och konkurrerar endast i begränsad omfattning. Betydelsen av näringslivets behov av transporter är kraftigt underskattad. Sysselsättningseffekter och ekonomiska tillväxtfaktorer av transportsystemets funktion lyser därför med sin frånvaro. Socialdemokraterna verkar helt ha glömt transportpolitikens centrala roll för företagens utveckling, sysselsättningen och välståndsutvecklingen. Med det anförda står vi moderater fast vid samtliga reservationer vi fogat till betänkandet. Vi avser för tids vinnande att endast yrka bifall till och begära rösträkning på reservation nr 2.

Fru talman! Det trafikutskottets betänkande som vi nu behandlar, betänkande nr 1, har rubriken Kommunikationer. Det är ett ord med vidare innebörd än vad man till vardags kanske tänker på. Visst är kommunikationer både väg och järnväg, både sjö och luftfart, både post och tele, men kommunikationer är också möjlighet för människor för att träffas, möjlighet för att utbyta tankar och idéer, möjlighet att byta varor och tjänster, möjlighet för kulturer att mötas, möjlighet för människor men också för regioner, nationer och länder att utvecklas. Men goda kommunikationer minskar avståndets betydelse, ökar tillgängligheten och möjligheterna till decentralisering. Vårt land, som är ett land i utkanten av Europa, är givetvis mycket beroende av goda kommunikationer. Långa avstånd inom landet, till övriga Europa och till andra marknader gör att våra avståndsnackdelar måste kompenseras med väl fungerande transporter och en väl utbyggd infrastruktur som måste skapa förutsättningar för att ta till vara utvecklingsmöjligheterna i hela Sverige. Ett väl utbyggt väg och järnvägsnät, en utbyggnad av kollektivtrafiken, av flyget och av sjöfarten samt en god tillgång till ett brett utbud av post och telekommunikationer på likvärdiga villkor och till rimliga priser i hela landet ökar möjligheterna för ett livskraftigt och decentraliserat samhälle. Men inte ens tillsammans utgör dessa en garanti för den flexibilitet, tillgänglighet och frihet som dagens och morgondagens decentraliserade samhälle kräver. För detta fordras också bilen som transportmedel. Jag säger detta eftersom jag tycker att vi ibland, när kommunikationer och olika transportmedel diskuteras, har en förmåga att antagligen omedvetet glömma bort att det i vårt land rullar mer än 3 miljoner bilar. Många av dessa rullar i områden, på landsbygd och i glesbygd, där övriga transportmöjligheter lyser med sin totala frånvaro. Där är bilen inte bara en möjlighet utan också en nödvändighet och en förutsättning för såväl det privata resandet som för näringslivet och dess verksamhet. Den höjning av reseavdraget som genom Centerns påverkan nu kommer till stånd är ett steg i rätt riktning, men det ger inte den rättvisa som på sikt måste skapas åt boende i dessa områden. Andra möjligheter måste också utredas, vilket vi har föreslagit i vår partimotion. En av de större utmaningarna ligger i att skapa ett kommunikationssystem som bygger på insikten om behoven av omställning mot ett ekologiskt hållbart och uthålligt samhälle. Arbetet med en miljöanpassning av transportsystemet måste oförtrutet gå vidare. Ett kretsloppsanpassat samhälle förutsätter ett "grönare" transportsystem. Användningen av fossila bränslen måste minska, och vissa tendenser börjar nu kunna skönjas, men mera måste till. På liknande sätt som vi i dag diskuterar nollvisionen inom trafiksäkerhetsarbetet menar Centerpartiet att det också bör införas en nollvision beträffande fossila bränslen. För att någorlunda snabbt fasa in icke-fossila bränslen behövs utveckling, provning och styrmedel. Tillgängligheten till dessa bränslen behöver öka och branschen måste tydligare involveras i det arbetet. Centerpartiet anser att regeringen bör initiera en förhandling med berörda parter såsom bilindustrin, producentorganisationer och staten om hur en övergång från fossila drivmedel till icke-fossila drivmedel skall kunna påskyndas och successivt genomföras. Kan exempelvis Brasiliens bilar köra på etanol så borde ju förutsättningarna inte vara mycket annorlunda i vårt land. Den skattebefrielse på etanol som Centerpartiet så länge har arbetat för, och som nu genom samverkan har blivit en realitet, bör kunna utgöra en god grund för det fortsatta nödvändiga arbetet att fasa ut de fossila bränslena till förmån för de icke-fossila. Miljöklassning av fordon och bränslen måste utvecklas och minskad bränsleförbrukning måste stimuleras. Här har på sistone en del initiativ tagits även i vårt land som gör att jag, trots starka krafters motstånd, ändå ser början av ett genombrott för miljötänkande även inom bildindustrin. Fru talman! Investeringar i infrastruktur är av största strategiska betydelse för utvecklingen av näringslivet i hela Sverige, för exportindustrins konkurrensförutsättningar och för att möjliggöra arbete och boende i hela landet. Efter några års kraftig utbyggnad och investering i nya vägar måste nu insatserna för drift och underhåll ökas för att vidmakthålla vägkapitalet som annars riskerar att förslitas och investeringarna på så sätt gå om intet. De partier som radikalt vill skära ned anslagen till väghållningen tar på sig ett mycket stort ansvar. Om befintlig infrastruktur skall kunna vidmakthållas behövs stora insatser för underhåll, inte minst för att klara de många företag som ligger i Sveriges mer glest befolkade områden. För skogsindustrin är ett välskött vägnät av avgörande betydelse. Minskad effektivitet för denna basindustri påverkar i hög grad även landets ekonomi. För möjligheterna att hela Sverige skall leva spelar vägstandarden en avgörande roll. En kraftig satsning på upprustning av vägnätet är därför en angelägen regionalpolitisk fråga, där upprätthållandet och upprustningen också av det finmaskiga vägnätet är av stor betydelse för att gjorda investeringar i större transportförbindelser skall få avsedd effekt. Det beslut som riksdagen nyligen har fattat om kommande infrastrukturplanering för perioden 1998 2007 och som bl.a. innebär kraftigt ökade anslag för drift och underhåll innebär framgångar för krav som Centern länge har drivit. Fru talman! Sedan anslagen till de enskilda vägarna genom budgetpropositionen 1995 halverades har vi lyckats övertyga regeringspartiet om detta fatala misstag och nu åter fått upp detta anslag till ungefär den nivå som gällde innan halveringen. Det enskilda vägnätet är inte viktigt enbart för de boende utan är i vidare mening en förutsättning för utveckling av näringslivet, ökad sysselsättning, regional balans och ökad tillgänglighet. 28 000 mil som erhåller statsbidrag berör mer än en miljon av Sveriges befolkning och närmare 50 % av den totala skogs respektive åkerarealen. Var fjärde gods eller persontransport genereras från enskilda vägar. Skogsnäringen, med krav på korta leveranstider och just in time-transporter, är i mycket hög grad beroende av dessa vägars tillgänglighet och standard. För landsbygden, allemansrätten och turistnäringen utgör dessa vägar en förutsättning. Uppgörelsen om att bidraget till de enskilda vägarna innevarande budgetår skall uppgå till 610 miljoner kronor innebär ökade möjligheter för regional utveckling och tillgänglighet. Vi från Centern anser, inte minst mot bakgrund av att det särskilda anslaget för bärighetshöjande åtgärder nu är borttaget, att anslaget till enskilda vägar även kommande budgetår bör uppgå till samma nivå, 610 miljoner kronor. Regeringen bör kunna göra erforderlig omfördelning inom anslaget A 2. Fru talman! Avslutningsvis är det kanske ändå på den avancerade informations och kommunikationsteknikens område som utvecklingen nu går snabbast. Det innebär risker, men det skapar framför allt ytterligare möjligheter att minska avstånd, öka tillgänglighet, främja decentralisering, utveckling och regional balans. Men mera därom senare under dagens debatt. Fru talman! Jag står givetvis bakom samtliga Centerns reservationer, men för tids vinning yrkar jag bifall enbart till reservation 5.

Fru talman! Folkpartiet har under en följd av år i riksdagen uttalat att vi vill skapa ett samhälle där människor, idéer och varor kan resa, förmedlas och transporteras snabbt och effektivt. Kommunikationer är samhällskroppens blodomlopp och nervsystem. Väl utbyggda kommunikationer inom Sverige är nödvändiga för näringsliv och sysselsättning i alla delar av landet. Resor till och från arbetet, serviceställen och fritidsaktiviteter är viktiga för ett fungerande vardagsliv. Goda kommunikationer med utlandet är en förutsättning för våra ökade internationella kontakter. Människans vilja att resa och ta kontakt med andra människor har under århundradens lopp lett till att olika nationaliteter och folkgrupper kommit i kontakt med varandra. Detta har i sin tur resulterat i ökad förståelse mellan människor, vilket i längden motverkar rasism och främlingsfientlighet. Staten har ett övergripande ansvar för kommunikationernas goda funktion. Insatser i kommunikationssystemet är i princip av två slag. Det gäller dels åtgärder för att undanröja flaskhalsproblem, dels offensiva insatser för att stimulera en önskvärd utveckling. Rätt utformade ekonomiska styrmedel kan på sikt leda till lägre total miljöbelastning. Den fria konkurrensen garanterar lägsta kostnad för trafikanten på efterfrågad kvalitet. Monopol bromsar utvecklingen och bör undvikas. Statens övergripande ansvar innebär inte att staten skall ha något företräde som trafikutövare. Tvärtom är det angeläget att rollerna som ansvarig myndighet och operatör klart skiljs åt. Säkerhetsarbetet måste bli effektivare. Fru talman! I dagens ekonomiskt ansträngda läge är det viktigt att alla sektorer i samhället bidrar till de nödvändiga besparingarna. Därför anser Folkpartiet att ramen för utgiftsområde 22 tillfälligt borde minskas. Riksdagen beslutade i våras om inriktningen av investeringarna i och underhållet av infrastrukturen för perioden 1998-2007. För att finansiera vårt besparingsförslag vill vi förskjuta tyngdpunkten i infrastrukturinvesteringarna mot den senare delen av tioårsperioden. Folkpartiet vill i stället i dagens läge prioritera mer pengar till hjälp för de sjuka, handikappade och gamla samt mer pengar till utbildningsinsatser. Det är inte nödvändigt att staten ensam bekostar alla lönsamma infrastrukturinvesteringar. Det måste finnas utrymme också för alternativa finansieringsformer. I Sverige har så skett vad gäller Arlandabanan. Här är det ett privat konsortium som bygger och efter färdigställande skall driva de aktuella anläggningarna. En sammanfattande beteckning på denna typ av finansieringslösning är BOT, Building, Operating, Transfer. Enligt Folkpartiets uppfattning borde regeringen aktivt verka för att BOT-projekt utnyttjas i större utsträckning än vad som i dag är fallet. Därmed kan samhällsekonomiskt angelägna infrastrukturprojekt genomföras utan att statens budget belastas av en tung investeringskostnad. Finansieringen av BOT projekt kan ske antigen genom att nyttjarna, trafikanterna, erlägger avgifter eller genom att staten via trafikverken "hyr" anläggningarna eller en kombination av dessa bägge finansieringar. Projekt som vi framförallt anser vara intressanta för framtida BOT projekt är trafiklösningar i och kring våra storstäder. Folkpartiet liberalerna vill främja konkurrens mellan olika företag för att konsumenternas behov skall tillgodoses till rimliga priser. Som det ser ut i dag är priserna inom många transportgrenar, framförallt tåg och flyg, alltför höga eftersom konkurrensen är eftersatt på grund av monopolliknande situationer. Dessa höga priser inskränker i onödan den enskildes möjligheter att resa och snedvrider valet av färdmedel. Privatiseringar måste genomföras på ett sätt som gör att konkurrensen verkligen främjas. En utförsäljning av ett statligt företag får under inga omständigheter innebära att ett privat monopol uppstår. Privatiseringarna gäller bl.a. telekommunikationsområdet. Fru talman! Samhället behöver av många skäl ett väl fungerande vägnät. Under den borgerliga regeringsperioden 1991-1994 satsades stora summor på att förbättra vägnätet. På många håll har vägarnas standard och kapacitet höjts. Detta var välkommet då våra vägar länge eftersattes av de socialdemokratiska regeringarna under 1980-talet. Vägarna måste i hela landet hålla en sådana standard att säkerhet garanteras och transporter med t.ex. råvaror kan nå fram till industrin. En god vägstandard är en förutsättning för att hela Sverige skall leva och utvecklas. Folkpartiet har ur trafiksäkerhetssynpunkt sagt ett klart nej till att bygga s.k. trefältsvägar i stället för motorvägar. Det är bättre att då satsa på s.k. slimmade motorvägar med fyra körfält. Ett allvarligt flaskhalsproblem är den bristfälliga bärighet hos många vägar som är av stor betydelse främst för skogsindustrins råvaruförsörjning men också för exempelvis åkerinäringen. Underhållet är av väsentlig betydelse i ett samhällsekonomiskt perspektiv. De stora investeringar som görs skall vårdas väl. Underhållet är också av stor betydelse för framkomligheten. Detta illustreras varje vår under tjällossningsperioden då problem kan uppstå med avstängda vägar i hela Norrland och ned genom Svealand till bl.a. Dalsland och Småland i Götaland. Underhållet är otillräckligt för att kunna bibehålla en acceptabel standard på framförallt det lågtrafikerade vägnätet. Kapitalförstöringen är omfattande på den belagda delen. Inget utrymme finns för närvarande för förbättringsåtgärder på detta vägnät. Upprustning och beläggning av grusvägar på landsbygden liksom smärre trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder kunde tidigare finansieras från drifts och underhållsanslaget. Det kan numera endast ske med hjälp av sysselsättningsskapande medel. Fru talman! Jag vill passa på att ta upp något om de s.k. storstadspaketen också. Regeringen saknar dessvärre lösningar på hur paketen skall finansieras. Regeringen ger klartecken till väginvesteringar där man endast har finansiering till en mycket liten del av kostnaderna. I väntan på utredningsförslag om miljöstyrande vägavgifter skall man finansiera de aktuella projekten i Stockholm och Göteborg med anslag anvisade över statsbudgeten fr.o.m. år 1999. Den nationella finansieringen kommer att omprövas när förutsättningarna för regional finansiering föreligger. Vi tycker att det är oansvarigt av regeringen både att sätta kommunerna i denna ekonomiska situation och att använda statliga pengar utan att veta hur man på sikt skall finansiera investeringen. De olika investeringarna skall vägas mot varandra så att de mest effektiva och angelägna investeringarna görs. Dessa investeringar måste vidare vägas mot andra samhällsbehov, exempelvis vård, omsorg och utbildning. Det förslag till bilavgifter som har föreslagits av en majoritet i Kommunikationskommittén förefaller att vara en ny pålaga på bilismen. Förslaget är också starkt integritetskränkande och avvisas därför. Det är dessutom oacceptabelt att ta ut så höga bilavgifter. Det har nämnts summor på upp till ca 60 kr per mil. Fru talman! Till sist vill jag ta upp ett vägprojekt som har engagerat mig under ett flertal år, och som hunnit överleva en hel rad med kommunikationsministrar, nämligen väg E 6 genom norra Bohuslän. Enligt en äldre planperiod för Vägverkets planering av E 6 som motorväg genom Bohuslän, skulle vägen vara fullt ubyggd år 2003. Efter ständiga förskjutningar i planprocessen, föranledda av olika omständigheter, ter sig årtalet inte vara alltför orealistiskt! Väl medveten om att investeringar av olika slag måste kunna definieras som samhällsnyttiga och därtill vara ekonomiskt försvarbara, går det inte komma från att en utbyggnad av E 6 genom Bohuslän kan motiveras. Den är både samhällsnyttig och ekonomiskt försvarbar. Inte minst väger ett reducerat olyckstal tungt i vågskålen. Det kommer ständigt nya rapporter som visar på höga olyckstal för denna väg. E 6 bör därför snarast byggas ut till en fullvärdig motorväg genom hela Bohuslän. Fru talman! Folkpartiets förslag till ram för utgiftsområdet röstades ned av kammaren den 20 november. Därmed kan jag i dag inte yrka bifall till någon reservation som rör utgiftsramen. Vi har därför i denna del endast fogat ett särskilt yttrande till betänkandet.

Fru talman! Bra kommunikationer är en viktig förutsättning för hela landets utveckling. Förutsättningen för Sveriges utveckling av infrastrukturen har varit att vi med skattemedel har byggt ut de kommunikationer som vi har i dag. Jag tror att de satsningar på utbyggnader av vägar och järnvägar som har gjorts i Sverige och de bra vägar och järnvägsförbindelser som vi har aldrig skulle ha kommit till stånd om de skulle ha privatfinansierats. Det har alltså skett via skattsedeln. Alla har vi varit med och betalat och bidragit till bra kommunikationer. Jag tror att det är en förutsättning för att vi skall ha bra kommunikationer. En totalt avreglerad marknad kommer aldrig att skapa de förutsättningar som man tror sig uppnå med en sådan satsning. Att avreglera kommunikationsmarknaden och tro att man på det sättet kan skapa goda förutsättningar i hela landet är, som vi ser det, en felaktig syn. Vi i Vänsterpartiet kommer aldrig att acceptera att man slår sönder ett väl fungerande kommunikationssystem som är uppbyggt med skattepengar. Att först via staten bygga ut och sedan bjuda in privata att ta över de delar av landet, där man har gjort en skattefinansierad utbyggnad, kommer på sikt att göra att förutsättningarna att bo och verka samt bygga ut industri i hela landet försvinner. Det leder till en storstadskoncentration av ett gigantiskt slag. Det är inte bra om vi samtidigt säger att vi skall ha möjligheter att bo och verka i hela landet. På olika politikområden satsar vi statliga medel, för regionalpolitik, jordbruksstöd och transportstöd, för att människor skall ha möjligheter att bo och verka i hela landet. Detta vill man framför allt från borgerligt håll slå sönder. Vi kommer med skärpa att motsätta oss sådana tilltag och tror inte att de har några förutsättningar. Man talar i dag om att man skall bygga vägar. Då måste man också titta på lönsamhetskalkyler. I samband med den utbyggnad av infrastrukturen som vi har haft i detta land har inte lönsamhetskalkyler diskuterats. Man har tyckt att utbyggnaden har varit nödvändig för att hela landet skall leva. För att minska antalet trafikolyckor har vägar och järnvägar byggts ut. Nu skall man se på utbyggnaden från ett lönsamhetsperspektiv. Den myndighet som har fått i uppgift att räkna på lönsamheten är Statens institut för kommunikationsanalys, som i dagligt tal kallas för SIKA. Deras uppgift kan jag inte riktigt fatta. På ett sätt skall man titta på de här lönsamhetskalkylerna och utifrån räkneexempel se om det är lönsamt eller inte. Det blir litet knepigt. Förändrar man i kalkylerna litet grand får man ett helt annat utfall. Och vad är det som är lönsamt? Är det bara trafikströmningar det gäller, eller skall man också lägga in trafikolyckor som vi har på en del vägar? Vi från Vänsterpartiet har ställt upp på nollvisionen, för det är en omöjlig sak rent politiskt att inte göra det. Men en förutsättning för att nå den är ju egentligen att vi inte minskar underhållet på vägarna och att vi på vissa sträckor bygger ut vägarna så att de blir säkra. Det är stora uppgifter framöver om vi skall klara det här. De medel som man har tagit fram ser jag att det kan bli problem med, framför allt kanske med tanke på underhållssidan. Litet rådlösa blir vi också från Vänsterpartiets sida - och vi har en gemensam motion med andra partier, det gäller reservation 2, till detta betänkande - när man under 1998 lämnar över till regeringen att omfördela medel mellan väg och järnväg. Det skall bara gälla under nästa år, 1998. Jag kan inte förstå varför det i så fall bara skall gälla under ett enda år. För mig ser det nästan ut som om det skulle vara någon typ av valbudget man lämnar över när det gäller kommunikationerna för departement och regering att göra vad de vill med. För om det, som det skrivs i betänkandet, är svårigheter att genomföra det här med väg och järnvägsanslag, det här att man skall kunna föra över medel från ett område till ett annat, varför är det då bara svårigheter under 1998? Svårigheterna måste väl i så fall bestå för all framtid? Det är ju på det viset att både Banverket och Vägverket har till uppgift att ta in anslagen. Man går ut till de aktörer som finns när det gäller byggnation och tar in anbud från dem. Utifrån det bygger man väg. Vi minns alla när regeringen sänkte anslaget till enskilda vägar, när vi hade uppvaktning av generaldirektören för Banverket och sade: Ni kan inte ta pengar från anslaget till nya investeringar, för de är redan upphandlade. Då kommer vi i det läget att Banverket bötfälls på grund av att man kommer att få bryta vissa avtal. Har man inte gjort det här med upphandling under 1998? Visst har man gjort det. Därför kan jag inte fatta varför man egentligen gör det här. Det finns också något annat som är konstigt. I trafikutskottets betänkande 1990/91:22 var vi helt överens om att uppföljningskravet skulle stärkas utifrån en rapport från Riksdagens revisorer. Det fanns vad jag vet inga reservationer mot synsättet att vi skulle ha strängare uppföljningskrav. Man skulle inte kunna göra på det här viset. Nu går man helt plötsligt ifrån det här. Det är något som är helt obegripligt för mig. Jag tror faktiskt inte att det här stämmer överens med talet om att riksdagen skall stärka sin ställning gentemot regeringen. T.o.m. statsministern har sagt att riksdagen skall vara som kyrkan. Den skall stå mitt i byn. Det här går man nu ifrån på ett område, och jag tycker att det ser väldigt allvarligt ut. Vilka konsekvenser det här kommer att få får väl framtiden utvisa. Men att det, som man skriver, bara skall gälla ett enda år, är för mig väldigt knepigt. Sedan är ju det här nästan första gången under året som vi verkligen har fått diskutera olika områden när det gäller kommunikationerna. Det tycker jag faktiskt är bra. Det är som flera talare har sagt före mig; kommunikationerna är så mycket. Det är inte bara vägar och järnvägar. Det är post, tele, sjöfart osv. Vi får hoppas att man, när den här kommunikationskommitténs betänkande kommer, försöker samordna kommunikationerna. Vi lägger ned oerhört mycket pengar på kommunikationer. Då är det väldigt viktigt att man har en samsyn. Det finns en oerhörd kunskap i Banverket, SJ, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, och man borde på ett bättre sätt spegla verkligheten och förutsättningarna för bra kommunikationer i hela landet. Man kanske bör kunna samarbeta på ett annat sätt än vad som sker i dag. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 23 och 28 i detta betänkande.

Fru talman! Vi skall alltså debattera och fatta beslut om budgetområde 22. Det här är den sista debatten som förs på grundval av det gamla trafikpolitiska beslutet. I början av nästa år har regeringen aviserat att man avser att lägga fram en proposition till riksdagen angående ett nytt trafikpolitiskt beslut. Man kan fråga sig hur stor betydelse den här debatten har. Rent teoretiskt vet vi att debatten här i kammaren inte kommer att påverka själva beslutet. Vi debatterar framför allt av demokratiskäl för att öppet redovisa skälen till vårt röstande. Det ger anledning att ställa frågor. Var formas trafikpolitiken egentligen? Är det ute i landet, i myndigheterna, hos partierna? Det är väldigt svårt att säga. Men en sak är säker, och det är att olika särintressen rycker och sliter i kommunikationsområdets miljarder, som är väldigt många - nästan 25 närmare bestämt. Just detta att infrastruktur och trafikpengar så lätt kommer ett särintresse till del är en viktig orsak till att riksdagen skall ha god kontroll över budgetmedlens användning och ändamål. Regeringens begäran om bemyndigande att kunna flytta medel mellan anslaget A 2 och anslaget A 4, dvs. pengar till vägar och pengar till järnvägar, utan att gå tillbaka till riksdagen, stärker inte precis den demokratiska förankringen av medelsanvändningen. En sådan ordning framfördes till riksdagen i budgetpropositionen utan någon som helst beredning, och skälen man angav var mycket diffusa. Jag delar här Vänsterpartiets framförda åsikt att det är någon form av valbudget som planeras. Nu ändrade utskottsmajoriteten visserligen bemyndigandet till att endast omfatta anslagskrediten på nästföljande år, men det får man väl se som ett undankrypande. Regeringens förslag skulle ju faktiskt ha varit oförenligt med den nya budgetlagen. Jag och Miljöpartiet de gröna är väldigt glada att vi har lyckats nå en gränsöverskridande reservation mellan de politiska partierna om det här. Det visar hur demokratiskt vanskligt det hela är. Trafikutskottets politik blir med den här utvecklingen en löjeväckande låtsaspolitik. Jag måste beklaga att vi fick den situation som vi fick, att Socialdemokraterna hittade stödpartiet Centern som uppenbarligen endast för den goda samarbetsviljans skull - det är den enda uppenbara anledningen i mina ögon - valde att stödja bemyndigandet. I dag kommer Centerpartiet enligt min mening att rösta direkt oansvarigt. Jag vill varna för att i maktens solsken finns det ingen solskyddsfaktor. Ni får se upp så att ni inte blir brända. I dag avslutas med stor sannolikhet klimatförhandlingarna i Kyoto definitivt. Alltsedan jag första gången deltog i trafikutskottets debatter har jag envist hävdat sambandet mellan klimat och trafik med hänvisning till de ökande koldioxidutsläppen från trafiksektorn. Jag har svårligen fått med mig något annat parti, med undantag för Vänsterpartiet, i den här frågan. I dagens budgetbeslut finns inget som bidrar till att minska trafiksektorns koldioxidutsläpp. Moderaternas Per Westerberg har hittills nämnt klimatfrågan, men i övrigt har moderaterna koncentrerat sig till att diskutera klimatpolitik när det handlar om kärnkraftsavveckling. Övriga partier har väldigt sporadiskt berört ämnet.

Jämfört med år 1995 har utsläppsnivåerna minskat för samtliga ämnen. Utsläppen av svaveldioxid har minskat mest . Utsläppen av kväveoxid och kolväten har minskat med drygt 6 %." Hur är det i verkligheten? Samtliga utsläpp, inklusive koldixoidutsläppen, sjönk totalt. Men är det intressant att granska perioden 19995-1996? För hela perioden 1993-1995 finns en påvisad ökning på nära 15 %. Detta är samtidigt som Sveriges riksdag har förbundit sig att stabilisera utsläppen. Det här är anmärkningsvärt. Jag vill då rikta en fråga till majoriteten: Har ni någon som helst uppfattning om varför regeringen har underlåtit att ta med en specifik procentsats för koldioxidutsläppen i redovisningen till riksdagen? Per Lager från Miljöpartiet kommer med anledning av vår reservation och vår motion senare att tala om vår syn på cykel och gångtrafik. När det gäller Vägverkets budget vill vi särskilt framhålla en omdisponering som vi har föreslagit av medel beträffande det sektorsansvar som Vägverket har. Vi föreslår att ansvaret för klimatfrågorna inom trafiksektorn överförs till Naturvårdsverket - som åderlåtits kraftigt på resurser. Vi menar att kompetensen för att genomföra ett offensivt arbete finns här. Som en direkt konsekvens av omfördelningen av ansvaret överförs 20 miljoner kronor från Vägverkets administrationsanslag till Naturvårdsverket. Vi vill också protestera mot den långsamma utveckling som regeringen föreslår för att åtgärda bullerproblem. Regeringen konstaterar att 5 000 personer fick bullerproblem åtgärdade förra året, dvs. de som var utsatta för buller över 65 decibel. Men 240 000 personer lider fortfarande av bullernivåer på över 65 decibel. Om man fortsätter att åtgärda bullerproblem i den takt som hittills har använts kommer det att ta 48 år innan problemen har byggts bort - under förutsättning att trafikmängden är konstant. Det finns ingenting som pekar på att trafikmängden kommer att vara konstant. Vi föreslår i stället en tioårsperiod. Det betyder att 24 000 människor om året skulle få sin livskvalitet och hälsosituation förbättrad. Det här är en angelägen åtgärd. Miljöpartiets budgetförslag är ett helhetsförslag. Det ligger i jämförelse med regeringens förslag över ramen. Med anledning av det och att beslutet om ramarna redan har fattats har vi ingen reservation till förmån för vårt ramanslag utan endast ett särskilt yttrande. Jag vill yrka bifall till reservationerna 2, 7, 21, 27, 37, 40 och 47. Jag kan redan nu avslöja att vi inte kommer att begära votering på samtliga av dessa reservationer.

Fru talman! Jag kan förstå den tveksamhet som både Miljöpartiet och flera andra känner inför bemyndigandet att använda sig av medel från två konton under kommande år. Vi har från Centerns sida väckt motioner och sagt att det måste ske med stor restriktivitet. Men när Elisa Abascal Reyes i sin visdom kallar det för löjeväckande låtsaspolitik och oansvarigt måste jag reagera. I ett övergångsskede har vi förståelse för att det kan uppstå problem. Jag har varit med tidigare när alla konton inte alltid har tömts vid rätt tidpunkter. Nu har vi fått in en restriktivitet beträffande tiden och beloppsbegränsningen. Om det sker skall det redovisas för riksdagen i budgetpropositionen. Med det som bakgrund tycker jag fortfarande att det här är ett praktiskt handlingssätt som i viss mån bygger på förtroende utan att misstänkliggöra allting.
Fru talman! Det hedrar förstås Centerpartiet att i förhandlingar med Socialdemokraterna - om man nu kan kalla det så - ha fått in en restriktivitet i bemyndigandet. Vi noterar den avsevärda skillnaden mellan regeringens första begäran om att disponera 19 1⁄2 miljarder fritt efter eget omdöme utan att gå tillbaka till riksdagen och det nuvarande bemyndigandet som utskottsmajoriteten föreslår på anslagskrediter efter nästföljande budgetår. Men när det gäller det Sivert Carlsson anför att det är fråga om att detta är praktiskt, kan jag bara säga att enväldeshärskande i många fall är praktiskt men demokratiskt tvivelaktigt.

Fru talman! Vi tar konsekvenserna av det hela, Elisa Abascal Reyes, och det är i viss mån byggt på erfarenheter. Det är praktisk sakpolitik och en vettig skrivning. Det skulle kännas bra om Elisa Abascal Reyes skulle förstå våra synpunkter och att hon tar tillbaka att hon tycker att det är en oansvarig politik. Det är det definitivt inte. Vi tar naturligtvis ansvar.
Fru talman! Jag vill understryka att det inte finns någon beredning i frågan och ingen djupare analys i någon form av uredningsförfarande för den typen av omförflyttning av makt från riksdagens trafikutskott till Kommunikationsdepartementet. Precis som Sivert Carlsson säger är det praktisk sakpolitik att stödja den typen av förslag. Men det går inte att tala om någon ideologisk förankring eller djupare demokratisk analys. Därmed menar jag att det är oansvarigt. Jag tycker att även den praktiska sakpolitiken skall ha en ideologisk och demokratisk förankring.

Fru talman! Svensk transport och kommunikationssektor befinner sig i dag i frontlinjen när det gäller både effektivitet och aktivitet. Det är viktigt att utvecklingen inte stannar upp. Men transporter och resande ger inte bara välfärdsvinster. Vi kristdemokrater är väl medvetna om detta, Elisa Abascal Reyes. Den negativa miljöpåverkan är dessvärre mycket påtaglig, och den stora utmaningen under de närmaste åren är att utveckla ett miljöanpassat transportsystem. För att lyckas med det måste en lång rad radikala trafikpolitiska strukturbeslut fattas under de närmaste åren. För att få harmoni mellan trafiken och vad naturen långsiktigt tål måste bl.a. utsläppen av försurande ämnen och växthusgaser minskas radikalt. Fru talman! Kommunikationsdepartementets bilaga i årets budgetproposition följer en tydlig trend under mandatperioden - den innehåller litet nyheter. Det händer över huvud taget litet positivt på Kommunikationsdepartementets område. Förra mandatperiodens överbud från Socialdemokraternas sida har nu förbytts i närmast sin motsats, dvs. kraftiga neddragningar och återställare. Utlovade ökade satsningar på drift och underhåll har uteblivit. Investeringarna i infrastrukturen har kraftigt reducerats. Några nya, tydliga deklarationer i riktning mot ökad avreglering och konkurrens inom transport och kommunikationssektorn finns inte. Det råder helt enkelt stor brist på visioner och inspirerande utmaningar inför framtiden. Ordet nollvision har med denna regerings kommunikationspolitik fått en dubbel betydelse. Ett av de stora misstagen var att tro att alla problem i hela sektorn skulle kunna lösas samtidigt i en enda gigantisk utredning. Kommunikationskommittén fick i själva verket ett helt omöjligt uppdrag. De var färdiga med sitt arbete under våren 1997. Utredningen har fått massiv kritik ur olika perspektiv från i stort sett alla remissinstanser. Vi väntar nu med spänning på den trafikpolitiska proposition som är annonserad till våren 1998. Vi kristdemokrater kan verkligen beklaga att regeringen har valt att låta Vägverkets och Banverkets drifts och underhållsverksamhet fortsätta i myndighetsform. Vi befarar att detta stoppar upp den nödvändiga effektiviseringsprocess som pågår inom verken. Den kommer inte att gå i den snabba takt som är nödvändig, och dessutom innebär detta en ovarsam hantering av skattebetalarnas pengar. För att transportmarknaden skall kunna leva upp till sin fulla potential krävs det att det finns både en intern och en extern konkurrens. Den externa konkurrensen består i att olika trafikslag konkurrerar om kunderna och den interna i att det finns ett flertal olika aktörer inom varje trafikslag. Det är uppenbart att järnvägen i dag inte fyller den funktion som den har möjlighet till; den är ett underutnyttjat transportslag, som borde ha potential för tillväxt. Men för att detta skall kunna ske krävs det att den interna konkurrensen tillåts växa. Detta går uppenbarligen stick i stäv mot socialdemokratisk ideologi. Återregleringarna har varit förödande för järnvägssektorns vitalitet och utveckling. Kristdemokraternas linje är att 1988 års trafikpolitiska mål skall ligga fast. Samtidigt måste arbetet med att utveckla ett optimalt och effektivt transportoch kommunikationssystem fortsätta med full kraft. Ett sådant effektivt och konkurrensutsatt system kan verksamt bidra till att säkerställa välfärden i vårt land. Sverige befinner sig i dag i frontlinjen vad gäller utvecklingen i trafiksektorn. Vi får inte förlora denna position, allra minst mot bakgrund av vårt lands avståndshandikapp, både inom landet och till våra exportmarknader. Statens roll är tvådelad i detta sammanhang. För det första är det offentliga myndigheters uppgift att se till att Sverige har en väl utbyggd och väl underhållen infrastruktur. Huvudsakligen sker detta med offentliga medel. För att höja effektiviteten och produktiviteten också på detta område måste privata initiativ uppmuntras. Här är Svenska Vägföreningens intressanta upplägg med delvis privatfinansierade väginvesteringar en positiv sak, som måste analyseras från en positiv utgångspunkt. För det andra måste staten se till att transport och kommunikationsmarknaderna fungerar allt effektivare. Det sker bäst genom att konkurrenstrycket successivt ökar genom fortsatt avreglering inom sektorn. En internalisering av trafikens externa kostnader måste ske på internationell nivå. Sverige måste därför agera kraftfullt för att EU skall fatta nödvändiga beslut i denna fråga. Möjligheterna för Sverige att genomföra åtgärder på egen hand är lindrigt talat begränsade. Det bidrar ytterligare till behovet av internationella åtgärder. Riksdagen har lagt fast mycket högt ställda mål för en säkrare trafik på vägarna. Under de senaste åren har antalet dödade och skadade på vägarna glädjande nog minskat. Den fastlagda visionen, nollvisionen, går naturligtvis inte att bestrida. Det är i grunden en etisk fråga att inte acceptera att människor får sätta livet till eller blir allvarligt skadade för livet i trafiken. Men det är ganska paradoxalt, fru talman, att regeringen praktiskt taget parallellt beslutar om en nollvision för antalet dödade i trafiken och samtidigt kraftigt drar ned på de investeringar som skulle avhjälpa de mest olycksdrabbade vägavsnitten på våra Sverige har upplevt stora variationer i investeringarna i det svenska vägnätet. Under 70 och 80-talen låg investeringarna på en absolut bottennivå jämfört med de flesta andra västeuropeiska länder. Investeringarna i järnvägen var obetydliga. Under fyrpartiregeringen fattades beslut om tredubblade investeringar i infrastrukturen. Besluten hade sin utgångspunkt i en långsiktig bedömning av såväl den allmänna ekonomiska utvecklingen som statsfinansernas utveckling i vårt land. Men nu måste man fråga: Var finns den socialdemokratiska regeringens visioner på investeringsområdet? Sedan den nuvarande regeringen tillträdde har investeringarna i vägnätet minskat. Budgetpropositionen fortsätter på denna linje. De nu aktuella investeringsnivåerna innebär en klar minskning från föregående mandatperiod. Trots detta anser vi kristdemokrater att det kan finnas skäl för att nu dra ned investeringsvolymen. Ny trafikinformatik kan också ge möjligheter att bättre utnyttja existerande infrastruktur. Men också av statsfinansiella skäl kan en begränsning av volymen nu vara nödvändig. Fru talman! Vi yrkar naturligtvis avslag på regeringens förslag att skaffa sig riksdagens bemyndigande att medel skulle få överföras fritt mellan anslaget A 4 Investeringar samt drift och underhåll av statliga järnvägar och anslaget A 2 Väghållning och statsbidrag. Detta skulle göra riksdagen och trafikutskottet närmast överflödiga. Jag förstår inte hur mina socialdemokratiska vänner i utskottet, med Centerns hjälp, bara låter sig köras över och omyndigförklaras på detta mycket pinsamma sätt. Om regeringen har planer på att ändra balansen mellan väg och järnvägsanslagen bör de redovisas nu för riksdagen. Vilka projekt tror man sig inte få i gång, och vad har man då tänkt göra? Ett minimikrav är att åtminstone redovisa i vilken riktning som pengarna förväntas gå. Det borde stå fullständigt klart för regeringen att det är riksdagen som beslutar om fördelningen av medel på olika anslag efter beredning i trafikutskottet. Nu anför man att det är de stora investeringsvolymerna och den utdragna planprocessen som gör att man inte kan fatta beslut här i kammaren om fördelning av anslagen. Detta är ju helt obegripligt, eftersom de båda anslagen är ramanslag. Ramanslag karakteriseras ju just av att de får överskridas, att man får ta pengar från kommande perioder. Därför blir beslutet fullständigt obegripligt. Det handlar följaktligen om något annat och mindre hedervärt - antagligen att skyla över det faktum att framför allt Banverkets budget nu mer och mer börjar likna en schweizerost. Min gissning är att regeringen i skydd av detta bemyndigande planerar att ytterligare dra ned investeringar i och underhåll av vägnätet för att skyla över konstiga finansieringar och misslyckanden inom Banverket. Detta, fru talman, borde riksdagen med kraft avslå. Jag står givetvis bakom samtliga kristdemokratiska reservationer men nöjer mig av tidsskäl med att yrka bifall till reservation 2.
Fru talman! Det är roligt att få tillfälle att debattera med Mats Odell. På den tiden han var kommunikationsminister stod jag på barrikaderna och protesterade mot de motorvägsprojekt som han ville genomföra och som planerades under hans regering, t.ex. Dennispaketet och Öresundsbron. Jag skall inte prata om det nu, utan jag vill ställa en fråga till Mats Odell, som har stor erfarenhet på området. Har Mats Odell hittat någonting i dagens beslut som leder till en minskning av koldioxidutsläppen?